Herr talman! Min och Maja Bäckströms kritik av Turistrådet sammanfaller i mångt och mycket när det gäller den rekreationspolitiska delen. Men om man nu utvecklar en så pass preciserad och omfattande kritik av Turistrådet som Maja Bäckström gör, varför då inte ta steget fullt ut och erkänna att det behövs en ny huvudman för den rekreationspolitiska delen? Det är klart att man kan skriva kring frågan. Man kan påpeka att nu måste det hända saker och ting. Men att Turistrådet har frångått de riktlinjer som riksdagen ställt upp för rekreationspolitiken är ju ingenting som har skett över en natt. Medan man håller på år efter år på samma sätt, försämras möjligheterna att presentera aktiviteter, utbud och åtgärder som skulle kunna ge människor bättre rekreationsmöjligheter. Det är också nödvändigt att komma i gång med att förbättra tillgängligheten till friluftsaktiviteterna, framför allt för de handikappade. Det är ett väldigt stort område där Turistrådet, när det nu får behålla uppdraget, bör börja arbeta. Men jag antar att vi även nästa år, om den här frågan kommer upp i kammaren då, kommer att debattera på precis samma sätt och konstatera att ingenting har hänt, att ingenting faktiskt förändrats.

Herr talman! Låt mig först med tillfredsställelse konstatera att Maja Bäckström inte haft mycket att invända mot våra reservationer till detta betänkande, men jag befinner mig ändå i den märkliga situationen att känna att jag behöver försvara en av regeringen tillsatt organisation mot talesmannen för majoritetspartiet. Maja Bäckströms anförande formade sig delvis till ett frontalangrepp på Turistrådet. Jag måste faktiskt peka på vad utskottet självt skriver. Först gör utskottet ett referat av vad Turistrådet säger om sitt rekreationspolitiska uppdrag från mars 1988: ”Kommuner och landsting har mycket viktiga uppgifter i detta sammanhang liksom staten via myndigheter och organisationer — — —. Arbetsgivarna engagerar sig alltmer i att utveckla förutsättningarna för en rik fritid. Arbetstagarorganisationerna gör det också som ett led i att förbättra situationen för löntagarna. Intresseorganisationerna inom fritidssektorn har en stark position i dagens samhälle och deras betydelse växer. För Turistrådet är det viktigt att som en liten organisation i denna mångfald av aktörer finna en position och verksamhet. Det koncept som Turistrådet nu arbetar efter kommer att genom samordning med andra aktörer resp. starkare koncentration stärka förutsättningarna för Turistrådet att som en part bidra till förutsättningar för en rikare fritid. Rådets arbete riktas nu in på följande områden vilket enligt Turistrådet ökar möjligheterna att lösa riksdagens uppdrag. Mot denna bakgrund konstaterar utskottet ”att Turistrådet är medvetet om sitt ansvar för att även utveckla verksamheten inom fritidssektorn — — —". Utskottet skriver vidare: ”Utskottet har i det föregående framhållit att de av riksdagen år 1984 uppställda målen för turistoch rekreationspolitiken ligger fast. Den satsning på marknadsföringsinsatser som förordas i propositionen får inte medföra att Turistrådet i sitt arbete negligerar dessa mål. Utskottet delar föredragande statsrådets bedömning att det är angeläget att utveckla och stödja turismen i Sverige. Inte minst det stora underskottet i det s.k. turistnettot motiverar speciella ansträngningar för att öka utlänningars resande i Sverige och även få svenskar att upptäcka Sverige. Det är därför motiverat med en tidsbegränsad extraordinär satsning på marknadsföring.” Jag tycker att det är beklagligt att Maja Bäckström i sitt anförande verkligen har närmat sig vpk:s ståndpunkt. Hennes anförande harmonierar på intet sätt med det som utskottet är överens om.

Herr talman! Jag är inte representant för regeringen här. Det var egentligen en svidande kritik som regeringen fick i Maja Bäckströms anförande. Bakgrunden är den att när regeringen lade fram sin proposition om inriktningen av turismoch rekreationspolitiken, berördes de sociala målen på två och en halv rad, tror jag det var. Propositionen handlade om möjligheterna att få in utländsk turistvaluta till landet. Även om vi har reservationer som riktar en viss kritik mot Turistrådet, känner jag ett behov av att försvara Turistrådet, för det gör så gott det kan utifrån de betingelser som det har fått och med de medel det har att förvalta. Det allvarliga med branschstudien och strukturplanen — kanske försökte jag förklara det i mitt huvudanförande — är att de dokumenten inte alls stämmer överens med den målsättning som Maja Bäckström har givit uttryck för här i talarstolen. Branschstudien går faktiskt helt ut på att tjäna pengar på turistanläggningarna, precis som man gör i vilken annan näringspolitik som helst. Det är den enda utgångspunkten. Strukturplanen är inriktad på koncentration till vissa delar av landet för att göra dem mer attraktiva, och det stämmer heller inte med de sociala målen. Vissa människor i landet kommer att få väldigt långt till en rekreationsanläggning, om man skulle fullfölja planerna. Det är anledningen till att vi har reserverat oss på de här punkterna. Slutligen skulle jag vilja säga att det naturligtvis är svårt att få en näring riktigt representerad i en styrelse. Jag känner stor respekt för det. Men det finns faktiskt branschorgan, som företräds av personer som har sin dagliga gärning i turistbranschen. Det hade säkert varit effektivare för hela turistnäringen, för dess intresse att delta i kampanjer och också tillskjuta medel, om näringen i stället hade haft den sortens representanter i Turistrådets styrelse.
Herr talman! Låt mig först ta upp det Paul Lestander sade och slå fast att jag tycker inte att det behövs någon ny huvudman. Men vad som behövs, som jag ser det med utgångspunkt i det jag sade i mitt huvudanförande, är en uppryckning inom Turistrådet när det gäller att bevaka och föra fram rekreationspolitiska frågor. Att rådet har kompetens för det är jag alldeles övertygad om, så det är bara att sätta i gång och börja arbeta. Jan Hyttring talade om strukturplanen och pekade på vad som sägs om de tre stora städerna. Men faktum är att det står tydligt och klart i strukturplanen att prioriteringarna inte skall uppfattas som förslag till någon nedgradering av arbetet inom turismsektorn i övriga delar av landet utan tvärtom som en extra kraftsamling på några starka dragplåster för hela näringen och svensk turism. I det rullande strukturplanearbetet kommer det att ske en fortsatt analys av turismens regionala utveckling. Till Gunnel Liljegren vill jag säga att jag naturligtvis kan och bör känna respekt för henne och hennes partis inställning i fråga om detta. Men hennes högläsning tycker jag inte ger så mycket i detta sammanhang. Jag tror säkert att Turistrådet är medvetet om sitt ansvar. Därför hoppas vi verkligen att det blir rika satsningar framöver även när det gäller rekreationssidan. Jag tycker att jag på ett mycket tydligt sätt i mitt anförande sade att vi behöver satsningar på båda dessa områden. Men jag hävdade att den ena båten, bildligt talat, mer eller mindre står still.
Herr talman! Det är klart att jag uppfattade både Maja Bäckströms huvudinlägg och repliken som att hon inte vill att det skall bildas någon ny myndighet så att rekreationspolitiken ges en ny huvudman. Detta har jag förstått hela tiden. Maja Bäckström har också ingått i utskottsmajoriteten och därmed intagit denna ståndpunkt. Jag menar emellertid att det hade varit konsekvent, mot bakgrund av den mycket preciserade kritik mot hur denna verksamhet hittills har skötts som Maja Bäckström har framfört, att föreslå en ny huvudman för verksamheten.
Herr talman! Det är riktigt, som Maja Bäckström säger, att man uttrycker sig på detta sätt om strukturplanen. Men det är ändå viktigt att förklara bakgrunden till det. När Turistrådet skriver att det skall vara en viss koncentration, att anläggningarna skall tåla många besök, att det skall finnas många aktiviteter kring anläggningarna och att de skall fungera som en magnet är detta faktiskt riktat mot utlandsmarknaden. Genom en sådan satsning kan man få utländska turister till Sverige som sedan kan spridas till olika intressanta regioner i landet. Det har alltså egentligen ingenting att göra med det som Maja Bäckström talar om, nämligen det sociala målet att se till att vi svenskar får bättre rekreationsmöjligheter, såvida Maja Bäckström inte tycker att vi svenskar skall bege oss till de stora städerna för att utöva rekreation. Detta gäller satsningar på konferenser och på belöningsresor, osv. Dessa resor har inte mycket gemensamt med de resor som de stora grupperna i vårt eget land gör, dvs. att åka ut på semester med tält eller husvagn eller försöka få tag i någon billig stuga, osv. Dessa saker måste vi skilja på.
Herr talman! Jag tror att Maja Bäckström delvis missuppfattade syftet med att jag läste upp vad utskottet hade skrivit. Jag ville kontrastera utskottets skrivning, tonfallet och vad som sägs, med det som Maja Bäckström sade från talarstolen. Man kan ju inte först ansluta sig till en skrivning och sedan gå till angrepp mot vad som sägs i denna skrivning. Jag ville därför visa hur Maja Bäckström som representant för majoritetspartiet i utskottet har uttryckt sig.
Herr talman! Låt mig säga till Gunnel Liljegren att jag inte har samma uppfattning som hon, och jag tror inte att hon och jag kommer till samma uppfattning heller, eftersom vi tydligen tolkar detta på så kolossalt olika sätt.

Herr talman! Idrotten är vår största folkrörelse och utgör ett omistligt inslag i vårt samhällsliv. En aktiv idrottsutövning, oavsett nivå, leder till sunda livsformer samt en bättre hälsa och är ett viktigt led i den förebyggande hälsooch sjukvården. Många medborgare är aktiva idrottsutövare eller ledare. Stat, landsting och kommuner skall stimulera och underlätta idrottsutövning såväl inom föreningsrörelsens ram som för enskilda. Genom vår ökade fritid har möjligheterna att komma i kontakt med idrott och friluftsliv ökat, samtidigt som det moderna samhället skapar större behov av friskvård och meningsfull fritid. Det råder en bred politisk enighet om att idrotten skall stödjas i olika former. Stat, landsting och kommuner ger och kommer att ge idrotten ett omfattande ekonomiskt stöd, men verksamheten varken kan eller bör helt bygga på insatser från den offentliga sektorn. Den svenska idrottsrörelsens styrka är de hundratusentals ideellt arbetande ledarna. Denna styrka dokumenterades eftertryckligt inte minst förra året genom de stora framgångarna i olika världsmästerskap, en i förhållande till vår folkmängd enastående prestation. Svensk idrott står och faller med de ideella insatser som görs på alla nivåer. En mycket stor del av dessa människors tid och ansträngningar går åt till att dra in pengar. Det finns exempel på föreningar, där 80 96 av styrelsens sammanträdestid ägnas åt att diskutera ekonomiska svårigheter. Den tiden kunde förvisso användas på ett bättre sätt. Pressen på de ideellt arbetande ledarna ökar. Till stor del är dessa föräldrar till aktiva idrottsutövare, och de förmår hålla ut så länge de egna barnen tävlar, men sedan tar intresset och orken dess värre — och förståeligt nog — ofta slut. Detta är ytterst allvarligt. Vi förlorar på så sätt många dugliga ledare och tränare med inskolade och väl uppövade kunskaper. Omsättningen på idrottsledare är också stor. De som drabbas är i första hand de små klubbarna. I den moderata motionen Kr417 har vi givit vår syn på svensk idrott av i dag, dess styrka men också dess svagheter och problem. Precis som på alla områden kan man inte nöja sig med några enstaka åtgärder utan måste se till helhetsbilden. Vill man agera därefter och verkligen i handling visa att man inser betydelsen av och uppskattar alla de hundratusentals eldsjälarnas osjälviska arbete, då räcker det inte med en uppräkning av diverse olika anslag och en omfattande redogörelse av planerade insatser inom forskning och utbildning. Vi betonar att det är de lokala föreningarna runt om i Sverige som genom sitt hängivna arbete åstadkommer alla de positiva effekter som vi väl alla är helt överens om. En fortsatt utbyggnad av idrottsgymnasier bör uppmuntras och underlättas. Handikappidrottens snabba utveckling och de svenska utövarnas stora internationella tävlingsframgångar är glädjande. De bör få fortsatt stöd bl.a. genom att man inom idrottslärarutbildningen ger ökade kunskaper inom detta speciella område. Idrotten spelar här en värdefull roll för att ge den känsla av gemenskap som är så betecknande för all idrottsutövning. Den kände sportredaktören Torsten Tegnér beskriver denna känsla i boken Fram till Frihet, och jag citerar: ”Ett besök på en idrottsplats är lika uppfriskande Prot. 1987/88:130 för själen som för kroppen. Man förnimmer en solidaritet och en vänskap som är ingenting mindre än rörande.

Även idrottsrörelsen betungas av skatter och avgifter. Vi kan aldrig förbättra villkoren för svensk idrott utan att vi för föreningar, ledare och aktiva hittar för dem väl anpassade lösningar på dessa svårbemästrade och allvarliga problem. I linje med vår inställning till individens frihet under ansvar vill vi också värna om idrottsrörelsens fria ställning. Den är fullt kapabel att sköta sina angelägenheter utan inblandning och styrning från regeringen. Det finns inget skäl till att två ledamöter i Riksidrottsförbundets styrelse skall utses av regeringen. Riksidrottsförbundet fördelar i dag det statliga stödet till de s.k. främjandeorganisationerna. Deras anslagsframställning bör i stället lämnas direkt till jordbruksdepartementet genom organisationernas eget samarbetsorgan. Som en följd av det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 5 och 6. Ingen företeelse i samhället förmår engagera människor i alla åldrar mer än idrotten. Med alla sina föreningar utgör den också grunden för de allra flesta ungdomars fritidssysselsättning. Det sociala värdet av detta kan inte nog uppskattas. Statens stöd till idrotten måste ses i relation till allt ideellt idrottsarbete och kostnaderna för ett alternativ till detta. Elitoch breddidrott står inte i motsatsförhållande till varandra utan går i stället hand i hand — utan bredd ingen elit. Herr talman! Svensk idrott står stark på tävlingsbanan. Ett bifall till den moderata idrottsmotionen i alla dess olika delar skulle också innebära stärkt ekonomi och oberoende och framför allt ge alla de ideellt arbetande ledarna bättre möjligheter att ägna sig åt, just det, herr talman, idrott!

Herr talman! Den svenska idrottsrörelsen upplever just nu en blomstringstid. Breddidrotten omfattas av allt fler utövare, och särskilt glädjande är den ökade spridningen över olika åldersgrupper. Glädjande är också att den ökningen relativt sett är störst i de högre åldrarna. Detta är ett bevis på att vårt lands s.k. åldringar har insett idrottens värde för rekreation, bättre hälsa och högre livskvalitet. Samma positiva trend finns också inom elitidrotten. I förbluffande många idrottsgrenar, förbluffande med hänsyn till att Sverige är en liten nation, har vi en mycket stor internationell bredd. Våra bästa finns mycket högt på världsbästalistorna i de olika grenarna. Då vi bedömer vår idrottsliga bredd skall vi också komma ihåg att stora grupper människor som inte är medlemmar i idrottsrörelsen bedriver idrott eller motion där man replierar på idrottsrörelsens organisation och anläggningar. De dryga 2 miljoner medlemmar som idrottsrörelsen redovisar i sina register är inte hela den imponerande skaran av idrottsengagerade människor. I verkligheten har idrottsrörelsen ett ännu djupare grepp om den svenska populationen. Idrottsrörelsens finansiering är som en följd av rörelsens stora omfattning ett problem. Trots de frivilliga insatser som görs inom idrottsrörelsen behöver idrottsrörelsen totalt mycket stora belopp för att hålla denna mäktiga organisation i gång. Idrottsrörelsen har i dag stöd av stat, landsting och kommuner för sin verksamhet. Generellt kan man säga att det statliga stödet i huvudsak kanaliseras till idrottsrörelsens riksorganisationer. Idrottsrörelsen har dock svårigheter att klara sina påtagna uppgifter med det stöd som utgår från samhällsinstanserna. Både den kvantitativa och den kvalitativa utvecklingen kräver ständigt ökade ekonomiska resurser. Även om idrotten, i t.ex. ett ansträngt budgetläge, inte kan anses missgynnad gentemot andra samhällsbehov, hämmas idrottsrörelsens utveckling på grund av otillräckliga ekonomiska resurer. Jag har hört idrottsledare resignerat sucka: Tänk så många fler ungdomar vi skulle kunna ta hand om, om vi hade större resurser. När man talar om idrottens ekonomi och ställer in den i sammanhang med den allmänna anslagsverksamheten från samhällets sida, skall man komma ihåg att idrottsrörelsen inte befinner sig på den tärande sidan totalt sett gentemot statsmakten. Idrottsrörelsen genererar nämligen stora inkomster till staten i form av skatter, sociala avgifter, Tipstjänstsvinster, vadhållningsverksamhet m.m. En del av denna verksamhet kan naturligtvis diskuteras ur mera idealistisk synpunkt. Förhållandet att idrottsrörelsen passivt levererar in pengar till statskassan och sedan tar emot anslag för sin verksamhet skapar ett beroende av staten, som känns besvärande för denna stora folkrörelse, då den vill vara fri, obunden och politiskt neutral. Enligt min mening finns det därför starka skäl att ompröva formerna för idrottsrörelsens finansiering av sin verksamhet och undersöka om det finns alternativ till det nuvarande statliga stödet. Den undersökningen bör också väga in den frigörelse av kreativitet och stimulans som en ekonomisk självverksamhet inom idrottsrörelsen skulle innebära. Idrottsrörelsen har en stark egen inneboende styrka, och den bör kunna lösgöras ekonomiskt. Jag kan peka på det initiativ som 48 mindre specialförbund inom Sveriges riksidrottsförbund tagit för att skaffa sig en bättre ekonomi och utifrån detta formulera en idrottsligt hög målsättning. Aktionen heter Pool 2000, och jag tror att vi alla kommer att stöta på aktiviteterna i någon form. En del av statens verksamhet då det gäller spel, tips, vadhållning m.m. har idrottsrörelsens aktiviteter som ”råvara”. Dessa verksamheter ger stora inkomster till staten. I en motion från folkpartiets idrottsgrupp har vi motionärer begärt att en alternativ finansiering av den svenska idrottsrörelsen skulle bli föremål för en utredning. Grundtanken bakom detta är att idrottsrörelsen själv skulle organisera och ta hand om resursanskaffningen genom attt.ex. ta över huvudmannaskapet för Tipstjänst och att man skulle undersöka en princip för delning med staten. Detta kan ses som en tankegång i riktning mot en friare finansiering av idrottsrörelsen som också kan ge stimulans till en större resursanskaffning. Utskottets majoritet har avstyrkt motionen med den märkliga motiveringen att det bör ankomma på idrottsrörelsen själv att föra fram förslag om en översyn av finansieringsformerna. Jag antar att det är bekant för alla i denna församling att endast riksdagen har rätt att besluta över de statliga anslagen och att förslag om finansieringsformer och liknande spörsmål som reglerar idrottsrörelsens förhållande till staten endast kan avgöras i denna kammare. Eftersom en fråga som denna berör två parter bör naturligtvis en utredning av det slag vi föreslår innehålla representanter både från riksdagen och idrottsrörelsen. Jag undrar om det fanns någon tankegång bakom utskottets betänkande som fick den underliga formulering jag har talat om tidigare. Jag vill poängtera att det i utredningen skulle ingå representanter både från riksdagen och idrottsrörelsen. Den enda farhåga jag kan tänka mig att utskottsmajoriteten har som skäl för sitt avstyrkande är att sakkunskapen i alltför stor utsträckning skulle ställa sig på idrottsrörelsens sida. Utskottsbetänkandet ger tyvärr fog för en sådan farhåga. Herr talman! Jag yrkar bifall till folkpartiets reservation nr 4. Herr talman! Slutligen har vi den gamla historien om statsbidragsprövningen för vissa organisationer av folkrörelsekaraktär. Vi är några debattörer i denna kammare som har fört en diskussion som blivit något av en följetong åren igenom just vid behandlingen av denna fråga. Lars Ahlström har redan tagit upp spörsmålet i sitt anförande. Han har uttryckt vad jag och de som står bakom reservation 6 tycker. Jag beklagar att utskottsmajoriteten så benhårt håller fast vid principen att omyndigförklara en stor grupp frivilliga organisationer genom att se till att deras anslag skall administreras över Riksidrottsförbundet. Observera att jag är en vän av Riksidrottsförbundet och anser det vara en mycket effektiv organisation med höga etiska syftemål. Men jag vill också säga att det i detta fall rör sig om organisationer som har liten eller ingen anknytning till den verksamhet Riksidrottsförbundet bedriver. Sammankopplingen är alltså helt opåkallad. Detta är en principfråga och som sådan viktig. Att dessa organisationer får en fri ställning gentemot Riksidrottsförbundet är inte något underkännande eller någon nedvärdering av Riksidrottsförbundets oväld. Det är, kamrater i kammaren, en fråga om demokrati och medinflytande. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 6 och de övriga reservationerna i utskottsbetänkandet som är underskrivna av folkpartiets representanter i utskottet.

Herr talman! Idrottsrörelsen är en verkligt stor folkrörelse i vårt land. Med sina över 2 miljoner medlemmar når den ut till större delen av Sveriges folk — unga som äldre, kvinnor som män, olika handikappade och ensamma människor. Det finns över 40 000 lokala organisationer. Det beräknas att över 400 000 ideellt arbetande ledare bär upp verksamheten. Idrottsrörelsens sammantagna verksamhet bidrar till en betydande samhällsnytta i form av framför allt förbättrad folkhälsa, fostran till positiv social gemenskap och personligt ansvarstagande. Tillfredsställelse och livskvalitet växer fram hos de många som satsar på en positiv och stimulerande idrottsoch fritidsverksamhet. Frågan måste ställas: Hur skulle det se ut i vårt land, ja i hela världen, utan den enorma bredd som idrottsrörelsen har? Det skulle säkert vara mycket fattigare på positiva alternativ — icke minst för ungdomen. Vad skulle det kosta samhället i ökade sociala och ekonomiska insatser och i minskat människovärde för de många som skulle fångas in i nedbrytande aktiviteter? Folkrörelserna spelar en avgörande roll i formandet av morgondagens Sverige. Som den rörelse vilken mer än någon annan drar ungdomen till sig har idrottsrörelsen ett speciellt ansvar. Dagens ungdomar är ju morgondagens ledare, inte bara inom idrottsrörelsen, utan i samhället i stort. Det är bl.a. inom idrottsrörelsen som ungdomar kan göra sig förtrogna med demokratins spelregler och på ett konstruktivt sätt delta i samhällslivet. Idrotten är unik inte bara genom den stora andelen ungdomar. Frågan är om det finns någon rörelse som är mera internationell än idrottsrörelsen. Även detta ger idrottsrörelsen speciella förpliktelser i en värld där det är angeläget med personliga kontakter, ökad förståelse för fred och frihet i hela världen och för en internationell gemenskap. Svensk idrottsrörelses verksamhet och utveckling vilar i dag tungt på idrottsledarnas ideella insatser. Det är en viktig samhällsuppgift att ge stöd för att få behålla och få fler frivilliga krafter som vill arbeta inom idrottsrörelsen också i framtiden. Jag finner det angeläget att, innan jag går in på de ekonomiska frågorna, slå fast att mycket tid och arbete men också pengar satsas från idrottens ledare och utövare. Idrottsrörelsens finansieringsmöjligheter genom egen verksamhet har successivt minskat. Detta har skett på grund av de statliga spelens snabba expansion på de folkrörelsedrivnas bekostnad. Många föreningars ekonomiska situation har blivit svårare och svårare att bemästra, särskilt som kostnader av olika slag har ökat starkt. De förändringar och, som jag hoppas, betydande förbättringar som riksdagen om några dagar skall besluta i anledning av propositionen, och följdmotioner till denna, om ändringar i lotterilagen är betydelsefulla. Jag skall inte kommentera detta ställningstagande i dag, utan jag nöjer mig med att säga att det följs med stort intresse ute i Idrottssverige och hela Folkrörelsesverige. Jag vill också erinra om och beklaga att riksdagen inte biföll centerns krav på en folkrörelseoch kulturfond som nyligen behandlats av riksdagen. Jag vill passa på att säga att det är en tanke som Rune Ångström delvis var inne på. Tyvärr stödde inte folkpartiet centern i voteringen i den frågan. Det beklagar jag. Den miljardfond som skulle kommit till på det sättet skulle självfallet också ha kommit idrotten till del. Utöver lättnader i självfinansierande avseende inom idrottsrörelsen behövs betydande förstärkningar av anslagen från både stat, landsting och kommuner. Från centern föreslår vi att Sveriges riksidrottsförbund beviljas ett statsanslag på 271 034 000 kr. för verksamheten 1988/89. Vårt förslag innebär en anslagsförstärkning med 15 miljoner utöver regeringens förslag. Vi från centern vill betona att det är angeläget att samhället på olika sätt stödjer idrottsrörelsens strävan att bredda sin verksamhet och att det särskilt behövs ökade insatser för barn och ungdom samt för att aktivera fler kvinnor, invandrare och handikappade i verksamheten. I sin verksamhet har RF valt att koncentrera sina insatser till tre huvudprogram, Ungdom, Motion och Tävling. Programmet Ungdom är inriktat på att det i idrottsverksamheten skall ske en allsidig utveckling av Prot. 1987/88:130 «barnet och att åtgärder skall vidtas för att behålla ungdomar i föreningslivet. Programmet Motion syftar i första hand till att stimulera fysisk aktivitet och rekreation. Det är särskilt angeläget att utveckla motion i närmiljö för att få fysiskt inaktiva att motionera. Med centerns förstärkta bidrag får idrottsrörelsen större möjligheter att förverkliga sina stora målsättningar på dessa viktiga områden. Som vi starkt betonar i centerns motion är idrottsledarnas ideella insatser av största betydelse för idrottsrörelsen och för hela samhället: Det är nödvändigt att samhällets stöd till idrottsrörelsen höjs bl.a. för att rörelsen skall kunna behålla och dra till sig fler frivilliga krafter. Ett särskilt stöd bör också kunna lämnas till de specialförbund som gör breddsatsningar genom enklare regler och verksamhet med blandade lag i fråga om såväl ålder som kön. Herr talman! Jag skall till sist kort beröra en fråga som nyligen har avgjorts av riksdagen och som finns kommenterad i ett särskilt yttrande till utskottets betänkande. Det gäller inrättandet av en idrottsledarutbildning i ett vetenskapligt institut — idrottshögskola — förlagd till Falun. Under förra riksmötet beslöt riksdagen att en självständig högskoleenhet för fysisk fostran och idrott skulle prövas av regeringen. Den utredning som senare kom till kan inte sägas ha genomfört riksdagens uppdrag, närmast på grund av för snäva direktiv, icke minst ekonomiskt. Den lösning som senare blev riksdagens beslut kan inte anses ha uppfyllt det krav som finns när det bl.a. gäller idrottsledarutbildning, som måste vara en stor fråga för ett land som vill följa med i utvecklingen. Vi har en utbyggd lärarutbildning, men högskoleutbildning för tränare och i fysisk fostran saknas. Att motivera det avslag som gjordes på centerns framställning med att det inte finns dokumenterad efterfrågan på högskoleutbildade tränare och o. d. är ett ytterst konstlat försvar. Hur kan det finnas efterfrågan på arbetskraft som inte finns utbildad? Jag vill sluta detta mitt förmodligen sista anförande som riksdagsman med att säga följande: Låt svensk ungdom få sin idrottshögskola genom ett vetenskapligt institut för tränare i fysisk fostran, som enligt min uppfattning självfallet bör vara förlagd till Falun. Det är svensk ungdom värd. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Vi från vpk har under en rad år påtalat farorna med den idrott som vi har i samhället. Vi menar att den snedvrids av kommersiella intressen. Idrotten är ändå en rörelse som har sin bas i den breda massan, som är en del av den mänskliga kulturen och har en betydelsefull social funktion — det säger ju också alla talare som är uppe i denna talarstol. Idrotten skall befrämja folkhälsan, ge möjligheter till samvaro, gemenskap, kamratskap och vänskap. Denna rörelse har, för att kunna utvecklas i denna riktning, alltså objektivt motsatta intressen dem som de företag har som satsar dessa enorma PR-pengar på idrotten. Man kant.o.m. säga att den ekonomiska snedvridningen av idrotten sker i sådan grad att det kan ifrågasättas om idrotten verkligen befrämjar folkhälsa, samvaro, gemenskap, kamratskap och vänskap. I vissa fall kanske dett.o.m. är tvärtom. Därför måste man vara litet grand på sin vakt när det gäller idrotten och dess framtida utveckling. En orsak till detta är enligt vänsterpartiet kommunisterna den ekonomiska finansiering som sker av idrottsverksamhet på elitnivå och även på bredden. Företagens ekonomiska satsningar sker i syfte att deras ordinarie verksamhet skall ge största möjliga ekonomiska avkastning, och därför måste också PR-satsningarna inom idrotten vara ett led i detta. Om de inte vore det, skulle detta — såsom företagen i dag är uppbyggda — vara ett svek mot företagens hela existens och syften. Denna kommersialiseringsinriktning av idrottsverksamheten innebär att de föreningar och verksamheter som inte får så stor del av företagens PR-stöd —- förbund, mindre klubbar och föreningar, motionsidrott, ungdomsverksamhet och kvinnoidrott — sätts på undantag. Vi har påtalat detta under en rad av år och har velat att RF:s äskanden åtminstone skall gå igenom. Men dessa prutas alltid av regeringen. Som ett brev på posten kommer det nu äntligen ett svar, att det kanske är en viss skillnad mellan olika idrotter. Pool 2 000 är ju, som Rune Ångström här påpekade, egentligen ett resultat av att en rad förbund lever under enormt knappa ekonomiska förhållanden. Det initiativ som dessa 47 eller, som Rune Ångström sade, 48 specialförbund har tagit är enormt bra. De skall tillsammans skapa ekonomiska resurser för att utveckla bredden, mångfalden och kvaliteten inom sina specialförbund. Det visar på att det kanske är inom dessa förbund som man har de största internationella framgångarna att vänta. Den målsättning som just Pool 2 000 har är således mycket bra. Detta initiativ visar på det som vänsterpartiet kommunisterna under en rad år har påtalat, nämligen att just breddidrotten och de idrottsgrenar och verksamheter som sätts på undantag behöver resurser. Beträffande den kommersiella delen av idrotten kan det väl sammanfattningsvis sägas att denna går emot allt allvarligare utvecklingstendenser. Den utveckling som sker inom vår arenaidrott, med köp och försäljning av idrottsmän, skapar ju ingen god grogrund hos de ideellt arbetande ledarna, de som försöker utöva sin idrottsverksamhet eller motionsidrott på ett mycket lägre plan. Denna handel — människohandel — är ju egentligen ett hån mot hela idrottens tanke. Den har sitt ursprung i de enorma resurser som ensidigt satsas och fixeras kring dessa elitlag eller enskilda idrottsutövare. Därför måste staten ge ett helt annat grundstöd, så att vi verkligen kan värna om vår breddidrott. Riksidrottsförbundet får nu enligt regeringens förslag ett bidrag om 256 milj.kr. RF har äskat 297,7 milj.kr. Vii vpk har föreslagit att RF skall få sina pengar. Regeringens satsning är som sagt måttlig. Det är fråga om en prutning med 40 milj.kr. Vi tycker att det inte finns några som helst skäl för riksdagen att pruta på detta. Om man skulle se till helheten borde stödet egentligen vara ännu större. Satsningen på Pool 2 000 visar som sagt på de enorma behov som egentligen finns. Många har här talat om de ideella insatser som sker inom idrotten. Man kan ju ha sina funderingar över hur det förhåller sig med de ideella insatserna. Dessa insatser behövs. De flesta av ledarna inom idrotten bedriver som sagt ingen avlönad verksamhet. Det finns beräkningar som visar att det om dessa ledare så bara skulle få 20 kr. i timmen för sin verksamhet skulle komma att handla om mångmiljardbelopp. Eftersom man är så njugg att ge pengar till idrotten som det är fråga om när det gäller bidragen bara till RF borde statsmakterna, regering och utskott, göra sig tankeexperimentet vad som skulle hända om dessa ideella insatser helt plötsligt avstannade, att det.ex. ställdes in under en månad. Vilket kaos det skulle uppstå i samhället! En sådan reflexion borde innebära att man skulle ha en mer positiv syn på det ideella arbetet inom idrotten. Vi i vpk föreslår 197,7 milj.kr. till RF. Vi tycker att detta är helt i sin ordning. Utskottet säger att det räcker med de ytterligare resurser som föreslås till idrotten i det betänkande om lotterilagen som skall behandlas nästa vecka samt hänvisar till det rådande budgetläget. Då bör man nog se på vad det egentligen handlar om, nämligen att de andra insatserna inom idrotten har snedvridit denna i sådan grad att det nu behövs en översyn av hur man skall finansiera idrotten framöver. Som redan nämnts skall vi i nästa vecka behandla frågan om tipsmedlen. Vpk har under en rad av år föreslagit att tipsmedlen undan för undan i ökad utsträckning skall gå till idrotten. Om man redan för många år sedan hade börjat låta dem göra det, kanske en del av den kommersiella utveckling som även har drabbat breddidrotten och mindre föreningar hade kunnat hejdas i någon mån. Tyvärr kan vi i dag se en utveckling på det ekonomiska området som inte är positiv för idrotten utan tvärtom negativ. Därför yrkar jag i detta sammanhang bifall till reservation 3, där vi föreslår ett högre anslag till idrotten.
Herr talman! Lars-Ove Hagberg höll ett sympatiskt anförande. Jag säger sympatiskt, eftersom han i stora delar av sitt anförande beskrev problemen inom idrotten och man som en varm underton i anförandet kunde märka att han värnar om idrotten och är intresserad av dess utveckling.

En stor del av de pengarna går ju in i den allmänna statsbudgeten. Lars-Ove Hagberg sade att det här förslaget låg helt i linje med vpk:s tidigare yrkanden. Jag väntar faktiskt på en förklaring — jag sitter ju inte i det förnämliga utskott som har behandlat idrottsfrågorna, så jag vet inte hur den interna diskussionen har gått. Detta är en fråga som jag ställer efter att ha lyssnat på debatten här i kammaren.
Herr talman! Rune Ångström kan vara lugn. Han kommer i nästa vecka att kunna rösta för att medel från Tipstjänst i ökad utsträckning skall gå till idrotten. Då behandlas vpk:s förslag om att tipsmedel till att börja med till viss del skall gå till idrotten. Jag förväntar mig att Rune Ångström när det gäller det konkreta förslaget ansluter sig till vpk:s krav.
Herr talman! Det finns en chans redan i dag, Lars-Ove Hagberg, att deklarera den enighet som Lars-Ove Hagberg faktiskt vidimerade i sitt anförande. Det kommer här att bli en omröstning om folkpartiets reservation i den här frågan. Det gäller då en utredning med precis samma syfte som Lars-Ove Hagberg har pläderat för. Jag tycker som sagt att vi kan samsas om att driva fram denna utveckling.
Herr talman! Vi tycker inte att det behövs någon speciell utredning om detta. Vi begär ett förslag från regeringen om att tipsmedlen på sikt skall överföras till stöd för idrotten. Vi menar att detta medelstillskott trappstegsvis skall öka undan för undan. Det är väl en omväg att gå över en utredning, och folkpartiet är som sagt välkommet att rösta med oss kommande vecka.

Herr talman! När Riksidrottsförbundet för något år sedan gjorde sin anslagsframställning poängterade man fyra områden: barn, ungdom, motion och tävling. Dessutom framhöll Riksidrottsförbundet att uppgiften att aktivera fler kvinnor är en övergripande uppgift. Detsamma gäller insatser för handikappade. Särskilda insatser för idrott bland invandrare är en tredje sådan övergripande uppgift. Diskussionerna på riksidrottsmötet i höstas och besluten på det mötet gick i samma riktning. Regeringen har i sin proposition följt denna handlingslinje, kompletterad med stora insatser för idrottsforskningen. Riksdagen har tidigare i vår tagit ställning till de förslagen. Regeringen betonar i propositionen idrottsrörelsen viktiga sociala roll. Ulf Lönnqvist skriver att det är angeläget att samhället på olika sätt stödjer idrottsrörelsens strävan att bredda sin verksamhet ytterligare. Med tanke på att idrottsrörelsen redan i dag omfattar över två miljoner medlemmar och organiserar fler ungdomar än någon annan folkrörelse är detta ett ambitiöst mål. Propositionen överensstämmer på punkt efter punkt med idrottsrörelsens målsättningar vad beträffar inriktning och målsättning. Det ger mig anledning att konstatera att regeringens förslag, som kulturutskottet tillstyrker, har en mycket bred förankring inom idrotten. Jag vill därför, herr talman, tillstyrka utskottets hemställan och yrka avslag på de motioner som berör stödet till idrotten. Huvudparten av de motioner som behandlas i detta betänkande inom idrottsområdet, särskilt de från centern, folkpartiet och vpk, följer i stort de ansatser från Riksidrottsförbundet som jag refererade till inledningsvis. Kulturutskottet, slutligen, följer i betänkandet upp denna långa rad av samstämmiga vittnesbörd om betydelsen av idrotten, om inriktningen inför framtiden och om vilka områden som bör sättas främst genom skrivningar med samma inriktning. Det beslut som vi sannolikt är beredda att fatta om en stund innebär således ett brett tillmötesgående av idrottsrörelsens önskemål och krav. Det är också ett tillmötesgående av de motioner från folkpartiet och centern som är av programkaraktär. Jag har uppfattat dessa motioner så, att om det någon gång är befogat att tala om att slå in öppna dörrar, ja, då är dessa motioner ett lysande exempel på det. Det finns således ingen anledning för riksdagen att göra något tillkännagivande med anledning av dem. I många motioner som gäller idrottsfrågor har man tagit upp finansiering med tonvikt på lotterier och spel. Detta kommer vi, som redan sagts, in på senare under detta riksmöte — sannolikt i nästa vecka. När det gäller folkpartiets motion om en utredning vill jag först göra en kommentar till Rune Ångströms inlägg. Han sade att den svenska idrottsrörelsen nu upplever en blomstringstid. Det är alldeles riktigt, men det måste också vara ett gott betyg åt den politik som bäddar för sådana förutsättningar att idrottsrörelsen kan blomstra på det sätt som den gör. Sedan kom Rune Ångström in på beroendeförhållanden och sade att det inte är bra att idrottsrörelsen skall vara beroende av politiska förhållanden och politiska beslut. Och så vill han ha en utredning, där ett av alternativen är ökad lotteriverksamhet. Man kan då fråga sig om det är bättre att för stödet till idrotten vara beroende av hur ett spelbolags verksamhet går eller inte går. Rune Ångström ställer sig också undrande till utskottets motiv för att avstyrka den här motionen. Jag tycker verkligen att det finns all anledning att poängtera den självständiga ställning som folkrörelse som idrottsrörelsen har. Det är otvivelaktigt så att den svenska idrottsrörelsen är mycket stark och välorganiserad. Sverige är exempelvis ett av de få länder där idrotten är samlad i en enda organisation, Sveriges riksidrottsförbund. Vi ser det som självklart att, med den ställning som idrottsrörelsen har, kravet på en utredning skall komma från idrotten själv. Rune Ångström påpekar helt riktigt att det bara är statsmakterna som kan besluta om en utredning. Ja, men incitamentet till en utredning måste vara att idrottsrörelsen, som den självständiga folkrörelse den är, upplever att en utredning behövs. Något annat skulle innebära att vi kom med någonting som inte är förankrat i denna folkrörelse. Dessutom är finansieringsfrågorna ständigt föremål för debatt inom rörelsen. Diskussionerna kring lotterifrågorna, som vi skall debattera senare i denna kammare, är ett exempel på detta. Moderaterna föreslår att statens representation i Riksidrottsförbundets styrelse skall upphöra. De är rädda för att idrottsrörelsen skall bli alltför beroende av den politiska makten. Lars Ahlström sade någonting om individens frihet under ansvar. Han sade också om idrottsrörelsen att den är fullt kapabel att sköta sina angelägenheter utan statlig inblandning. Frågan om statens representation i Riksidrottsförbundets styrelse var föremål för debatt under riksidrottsmötet i höstas, Lars Ahlström. Beslutet blev att förbundet sade ja till den ordning som nu gäller. Det beslutet var enhälligt. Över 200 ombud vid riksidrottsmötet stod bakom det beslutet. Mot bakgrund av Lars Ahlströms egen syn — att idrottsrörelsen är fullt kapabel att själv sköta sina angelägenheter — bör slutsatsen rimligen bli att även Lars Ahlström inser att detta är ett förnuftigt beslut, eftersom idrottsrörelsen har sagt sig vilja ha den bestående ordningen. Vi yrkar avslag på motionen. I och med detta tangerar vi den ständigt återkommande frågan om främjandeorganisationernas ställning. Statens ombud i Riksidrottsförbundets styrelse har ju till uppgift att bevaka dessa organisationers intressen. Även i år har folkpartiet och moderaterna framlagt förslag om att dessa organisationer skall få sina anslag direkt via departementet. Jag vill kortfattat redovisa de skäl som vi anför mot motionskraven. Med tanke på att idrotten sedan 1982 fått mycket stora anslagshöjningar jämfört med många andra typer av folkrörelser har främjandeorganisationerna följt med i denna gynnade procedur. Jag tror inte att det går att garantera att dessa organisationer ständigt under andra förhållanden jämförs med idrottsrörelsen. De av regeringen utsedda ombuden i riksidrottsstyrelsen har, som jag sade, till uppgift att bevaka främjandeorganisationernas intressen. Tvärtemot vad Rune Ångström påstår vill jag hävda att det i ftämjandeorganisationernas verksamhet finns en stor och bred anknytning till idrott och motion med tonvikt på motion. Det finns enligt mitt sätt att se saken anledning att behålla denna samsyn i stället för att splittra verksamheten. Vpk och centern föreslår högre anslag till Riksidrottsförbundet än vad propositionen gör. Det finns anledning att erinra om att statens insatser för idrottsrörelsen utöver denna anslagspost är betydande i årets budget. Genom bildandet av idrottsrörelsens studieförbund SISU tillförs idrottsrörelsen betydande belopp. Jag vill gärna tillägga att SISU redan kommit att betyda oerhört mycket för svensk idrott. Detta har dels gett goda möjligheter att vidmakthålla och öka ledarutbildningen, som är av avgörande betydelse för en fortsatt utveckling av verksamheten, dels gett en breddad syn på ungdomsoch kulturfrågor i det idrottsliga perspektivet. Insatserna för en förstärkt utbildning och forskning inom idrotten har jag redan berört. Dessutom kommer vi senare i kammaren att behandla förslaget om ändringar i lotterilagstiftningen. De syftar ju till att ge folkrörelserna ökade möjligheter att finansiera sin verksamhet via lotterier, bingo m.m. Alla dessa ting tillsammans med den anslagsökning som ligger i propositionen innebär ett kraftigt förbättrat stöd till idrotten. Därför, herr talman, yrkar jag avslag på vpk:s och centerns reservationer om ökat anslag. Sammanfattningsvis, herr talman, ger vi idrottsrörelsen i landet goda förutsättningar att utveckla sin verksamhet även i framtiden. Det är den värd. Eftersom Karl Boo säger att detta sannolikt är hans sista debatt i kammaren vill jag ta tillfället att tacka för de få år som jag har haft förmånen att debattera med Karl Boo om idrottsoch turistfrågor. Min erfarenhet sträcker sig bara sex år tillbaka. Karl Boo har varit med åtskilligt längre. Jag tror, Karl Boo, att vi har haft en samsyn som bygger på våra resp. partiers folkrörelsebakgrund; detta har särskilt kommit till uttryck i synen på folkrörelsen idrott. Det har naturligtvis förekommit att vi har haft olika syn på beloppens storlek, men det kan väl bero på vilket parti som sitter i regeringsställning och annat. Det må dock icke förhindra den gemensamma synen på folkrörelsen idrott. Jag ber till sist, herr talman, att få yrka bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande 20 och avslag på de reservationer som berör idrottsfrågorna.

Herr talman! Till Anders Nilsson vill jag säga: När vi från centern föreslår 15 milj.kr. mer än majoriteten är det också självklart att vi vill poängtera hur de pengarna skall verka, och det är vad vi har gjort i reservation 1. Vi tycker det är angeläget att arbeta för att behålla ungdomen inom föreningsverksamheten. Vi tycker det är angeläget att de ideella krafterna uppmuntras. Vi tycker också det är angeläget att få verksamhet i närmiljö, för att få fysiskt inaktiva att verkligen motionera. Beträffande att nya pengar har kommit via den nybildade studieorganisationen SISU vill jag säga att det väl mest handlar om en omfördelning av resurserna inom studieverksamheten. Jag är övertygad om att Idrottssverige redan tidigare fick rätt stora resurser i form av studieverksamhetsstöd från många håll. Till sist: Det är verkligen skönt att kunna säga att vi har samsyn i många frågor. Jag vill gärna hålla med Anders Nilsson om att har man kommit från, vuxit upp i och verkat i folkrörelsemiljö, då får man lätt att resonera. Jag vill gärna säga att det har varit lätt att resonera med Anders Nilsson. Jag tycker att det har varit intressant att arbeta de senaste sex åren i kulturutskottet. Min tid i kulturutskottet är också sex år — tidigare tillhörde jag andra utskott. Herr talman! Jag vill än en gång säga att det är angeläget att vi har en positiv syn på idrottsverksamheten i vårt land, för den betyder enormt mycket för kommande släkten.

Herr talman! Anders Nilsson sade att det var ett bra betyg åt den förda politiken att den svenska idrottsrörelsen upplevde en blomstringstid just nu. Jag tycker att Anders Nilsson skall vara lycklig så länge han kan sväva på blå moln genom den illusionen. Det är väl det hängivna arbetet av ledare och andra engagerade i idrottsrörelsen som är den främsta anledningen till det resultat som idrotten uppnår just nu. Jag vill säga till Anders Nilsson: Försök att gå upp på Riksidrottsförbundets möte och testa åsikten i den församlingen! Den är kvalificerad och vet vad det hela handlar om. Eller gå och fråga några av våra bästa idrottsmän om det är på grund av den förda regeringspolitiken som vi har så bra idrott i Sverige! Anders Nilsson säger att motivet för att avslå den motion som jag och idrottsgruppen i folkpartiet har lagt skulle vara att idrottsrörelsen själv skulle komma med initiativen, så att diskussionerna skulle komma inifrån idrottsrörelsen. Men det är just detta som pågår, Anders Nilsson. Inom idrottsrörelsen diskuterar man hur man skall klara sig ur de ekonomiska svårigheter som man har i dag, och den här motionen bygger just på intentioner från idrottsrörelsen. Det speciella förslaget att man skall se över användningen av tipsmedel bygger också på reaktioner från idrottsrörelsen. Till sist räknar Anders Nilsson upp olika skäl för att man inte skulle låta de frivilliga främjandeorganisationerna själva avgöra vilka de skall förhandla med. Då vill jag bara fråga: Varför inte fråga främjandeorganisationerna om vad de vill? De har i den senaste idrottspolitiska utredningen klart sagt ifrån att de är missnöjda med förhållandena och vill ha självbestämmanderätt i det här hänseendet.
Herr talman! Man måste beklaga att den här viktiga propositionen om svensk idrott inte kan behandlas nu till alla delar och i ett sammanhang. Det känns inte riktigt meningsfullt att bara vara hänvisad till att ta upp delar av propositionen. Jag betonade i mitt inledningsanförande att man i det här sammanhanget liksom i alla andra sammanhang måste se till helheten. Anders Nilsson sade före middagsuppehållet att det inte fanns någon på RF-mötet som hade något att erinra mot de statliga representanterna. Nej, det hade väl varit förvånansvärt om någon hade ställt sig upp och yrkat avslag. Men det är väl ändå i den här kammaren som vi fattar beslut. Jag vill citera ur RF:s petita. Där säger man: ”Vi slog tidigare fast att stödet till idrotten från stat, landsting och kommuner har varit omfattande. Vi har på senare tid emellertid nödgats konstatera att bidragsutvecklingen inte har hållit jämna steg med inflationen och i förhållande till verksamhetens utveckling starkt begränsats.

Herr talman! Till Karl Boo vill jag beträffande omfattningen av stödet till SISU helt kort säga att det också har tillkommit kulturpengar. Sedan förbundet bildades har studieverksamheten inom idrotten ökat, och det har inneburit att det kommit mer pengar dit. Rune Ångström tror att jag anser att det är den förda politiken som ensam har bäddat för den blomstrande utvecklingen inom idrottsrörelsen. Nej, alls icke. Det är naturligtvis idrottens egna organisationer och det arbete som bedrivs där som har betytt mest. Men med ett aldrig så bra arbete inom idrottens organisationer skulle icke resultatet ha blivit så bra om inte det funnits ett incitament från samhällets sida i form av hallar, ekonomiskt stöd och välvilja från kommuner, landsting osv. Detta har tillsammans med idrottens egna insatser bäddat för det goda resultatet. Rune Ångström säger om den utredning som han äskar att förslaget kommer från idrottsrörelsen. Det är möjligt, Rune Ångström. När den Prot. 1987/88:130 dagen kommer skall vi naturligtvis diskutera och höra vad idrottsrörelsen har för motiv och hur de ser på detta. Men något förslag har icke kommit än. Det är naturligtvis Riksidrottsförbundet som skall göra denna begäran. När den kommer får vi ta ställning till vad som skall ske. När det gäller främjandeorganisationerna har jag i min inledning angivit tre argument för att den nuvarande ordningen är bra. Ett fjärde är att sammankopplingen mellan främjandeorganisationerna och Riksidrottsförbundet också ger dessa tillgång till Riksidrottsförbundets ledarutbildning och annat. Det här är verkligen, Rune Ångström, för min del en årsvis återkommande affär, som bara uppträder när riksdagen diskuterar detta. Jag har faktiskt icke någon någon gång under året sedan sist stött på detta i idrottssammanhang — och jag sysslar ändå ganska mycket med den sortens politik. Jag har med stort intresse läst verksamhetsberättelsen från Friluftsfrämjandet, som kom för några dagar sedan, och jag har under året följt tidskriften I alla väder från Friluftsfrämjandet. Under hela denna tid har jag icke hittat ett ord om detta besvärliga förhållande, och därför drar jag den slutsatsen att det trots allt måste vara ett väldigt litet bekymmer. Slutligen: Lars Ahlström anger att ingen ställde sig upp på riksidrottsmötet och argumenterade emot att statens ombud fortfarande finns kvar. Riksidrottsmötet är trots allt det högsta beslutande organ som idrotten i Sverige har, och om det finns intresse för denna förändring, skall det naturligtvis tas upp där. Att det är vi här i riksdagen som beslutar är en helt annan sak.
Herr talman! Det är ganska märkligt att Anders Nilsson menar att vi skall sitta och vänta på en begäran från idrottsrörelsen om en utredning som avser statlig verksamhet. Det var ju i fråga om anslaget till idrottsrörelsen som jag hade begärt en utredning. Det är i alla fall riksdagen som beslutar om att tillsätta en sådan utredning, och det bör väl också vara oss obetaget som valda ombud i denna riksdag att väcka motioner och ta initiativ till sådana utredningar? När den här diskussionen pågår inom idrottsrörelsen finns det väl all anledning för oss i riksdagen att ta upp en sådan fråga och ge idrottsrörelsen den responsen? Sedan vill jag också säga att jag tycker det är märkligt att Anders Nilsson inte har fått några reaktioner från Friluftsfrämjandet, om han nu har haft så nära relationer med den organisationen som han påstår. Jag vill helt frankt hävda att det för Friluftsfrämjandet i högsta grad är en hjärtefråga att själv få föra förhandlingar med vederbörande myndigheter och att detta inte skall gå genom Riksidrottsförbundet.
Herr talman! Jag är övertygad om att de olika förbunden i Sveriges riksidrottsförbund mycket hellre skulle vilja ha de två statliga representanterna utbytta mot två representanter från deras egna förbund. Styrelsen är inte särskilt stor, och jag tror det skulle gynna svensk idrottsrörelse — kanske framför allt de förbund som sysslar med de små idrotterna — om i stället de fick säte och stämma i riksidrottsstyrelsen.
Herr talman! Jag noterar med en viss förvåning att representanterna för både moderaterna och folkpartiet, som säger sig i allra högsta grad vara talesmän för organisationers och personers frihet, vill att Sveriges riksdag skall tala om för Sveriges riksidrottsförbund vilken organisation och vilken verksamhet det skall ha. Detta tycker jag är underligt. Rune Ångström, idrotten är en självständig folkrörelse. Jag menar med bestämdhet att i detta ligger att en självständig folkrörelse har att ta ställning till sina egna frågor — det må gälla verksamheten eller hur den skall ekonomiseras. Därvidlag har man att ta de kontakter åt alla möjliga håll som förekommer i ett modernt samhälle när organisationen finner så påkallat. Och det är alldeles uppenbart att idrottsrörelsen har funderingar om sin ekonomi — en sådan enormt stor rörelse har naturligtvis behov av mycket pengar, och ambitionerna är oftast större än vad resurserna räcker till. Jag menar att det är en fundamental skillnad mellan å ena sidan vår och å andra sidan folkpartiets och sannolikt moderaternas syn på folkrörelser. Vi menar att det är folkrörelserna själva som skall komma och tala om: Så ser vi på detta, så här vill vi ha det, osv. Sedan får naturligtvis parlamentariska organ på olika nivåer ta ställning alltefter sina resurser osv. Rune Ångström säger att det må vara en riksdagsledamot obetaget att väcka motioner. Ja, naturligtvis! Jag har aldrig någonsin bestridit Rune Ångströms rätt att väcka motioner.

Herr talman! Jag skulle tro att om man går tillbaka till protokoll från de många idrottspolitiska anföranden som hållits här i Sveriges riksdag, så skall man entydigt finna att det massor av gånger, från alla partier, talats om och framhållits idrottsrörelsens betydelsefulla samhällsinsatser. Det är nog en självklarhet för oss alla att slå fast, gång på gång, att idrottsrörelsen betyder ofantligt mycket. : Vi har ute i alla bygder, vare sig det rör sig om stadskvarter eller landsbygdsmiljöer, sett hur flickor och pojkar finner en positiv fritidssysselsättning genom idrottsverksamhet. Vi kan nog också allesammans plocka fram ur minnet eller nuet exempel som belyser att idrottsklubben fångat en pojke eller flicka som annars med stor sannolikhet spårat ur. Idrottsrörelsen har lärt ut och lär ut gott kamratskap och skapar en nära nog oersättlig social gemenskap och miljö för många. Idrottsrörelsen ser till att mången som går fåfäng varken får lära sig eller får tillfälle att göra mycket ont utan i stället får utlopp för sin energi genom idrottsutövande. Idrottsrörelsen ger många unga en behövlig självkänsla och skapar dessutom spänning och trivsel för många som finns vid sidan om de eleganta arenorna eller de mer enkla planerna. Ja, uppräkningen av vad idrottsrörelsen består vårt samhälle med kunde bli mycket, mycket lång. Idrottsrörelsen har ca 2,5 miljoner medlemmar i ca Prot. 1987/88:130 40 000 lokalavdelningar, så det vore ju orimligt att inte idrottsrörelsen skulle vara en betydelsefull kraft i samhället. Herr talman! En så stor verksamhet som idrottsrörelsen, som funnits mitt ibland oss som någonting så självklart under många år, kan naturligtvis komma att bli betraktad en aning slentrianmässigt. Jag menar inte att idrottsrörelsen skulle överta samhällets roll eller föräldrarnas och skolans roll och ansvar, men jag tror att idrottsrörelsen mer än vad som oftast är fallet på ett positivt sätt skulle kunna samverka med andra intressen, om man på alla håll vore inriktad på en sådan samverkan. Kanske skulle en sådan samverkan kunna vitalisera ungdomsverksamhet och ungdomsarbete rent generellt. Det är detta som jag velat lyfta fram i motion Kr404. Där har jag speciellt velat understryka att arbetsmarknadspolitiken på någon krisdrabbad ort säkerligen skulle kunna åstadkomma en positiv samverkan med idrottsföreningar under den tid som kan gå åt innan de regelrätta arbetsmarknadspolitiska strävandena ger konkreta resultat. Jag har presenterat idén för flera framstående idrottsledare som Orvar Bergmark, Håkan Sundin och andra, och de har verkligen tänt på den. Herr talman! Det behöver självfallet inte handla om samverkan mellan idrottsrörelsen och annan verksamhet enbart när det råder arbetsmarknadskris på en ort. Idrottsrörelsen skulle säkert kunna bistå mer med överföring av nödvändiga etiska normer och regler till barn och ungdom än vad som kanske är fallet för närvarande. För bara några dagar sedan, jag tror att det var i förrgår, meddelades i massmedia i sändning efter sändning — det var en professors bedömning — att 100 000 skolelever i Sverige mobbas. Jag är övertygad om att idrottsrörelsen skulle kunna vara en ännu starkare motkraft mot mobbning och jag skulle se det som positivt — för att inte säga angeläget — att kommuners skolledare etablerade en sådan här överbryggande verksamhet och skaffade sig goda relationer till idrottsföreningar för att på det sättet ta itu med mobbningen. Att alkoholbruket bland ungdomen återigen ökar känner vi till genom den statistik som presenterades för två tre veckor sedan. Jag tror att idrottsrörelsen mer än andra verksamheter förmår — om man får hjälp med och impulser till satsningar på detta område — hejda det råsupande som, tyvärr, är så vanligt bland svensk ungdom. Herr talman! Jag hoppas på ett större mått av positiv samverkan mellan idrottsrörelsen och andra verksamheter, till gagn för alla. Avslutningsvis vill jag understryka det stora värde som handikappidrotten har. Utskottet besvarar min motion 1987/88:Kr404, där jag tar upp frågan om handikappidrotten, genom att säga att allt står väl till.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

Herr talman! Näringsutskottet har i detta betänkande haft att ta ställning till ett regeringsförslag som gäller en ny lag om brandfarliga och explosiva varor. Lagförslaget innehåller bara bestämmelser av grundläggande karaktär. Lagen är med andra ord en ramlag som öppnar möjligheter till ökad detaljreglering och snårigheter. Antalet föreskrifter och förordningar kommer att öka. Men strävan borde i stället ha varit att man medverkar till en neddragning av antalet reglementen och anvisningar. Mot detta lagförslag reagerar alltså vi moderater. Regeringens förslag innebär att en lång rad organ och myndigheter blir inblandade. Från centralt håll kommer såväl statens räddningstjänst som sprängämnesinspektionen att handlägga frågor som gäller explosiva och brandfarliga varor. Enligt vår mening bör statens räddningstjänst få ansvaret på central nivå. Länsstyrelserna bör få ansvaret på regional nivå och kommunernas räddningsnämnder på lokal nivå — en enkel och klar ansvarsoch befogenhetsfördelning. Det är intressant att notera att försvarsutskottet och näringsutskottet realiter har framfört olika uppfattningar. Försvarsutskottet anser att det finns klara fördelar med att lägga det centrala ansvaret på en enda myndighet. På det sättet skulle gränsdragningen mellan räddningstjänstlagen och den nu aktuella lagstiftningen underlättas, eftersom de båda lagarnas tillämplighet sammanfaller. Men till denna slutsats kommer inte den socialdemokratiska majoriteten i näringsutskottet. Socialdemokraterna där medger dock att det finns skäl både för och emot en överföring av sprängämnesinspektionens uppgifter till statens räddningsverk. Ändå yrkar man inte på en ändring av det lagförslag som regeringen presenterar. Herr talman! När två utskott i sin argumentation redovisar olika uppfattningar — speciellt när det gäller så viktiga saker som brandfarliga och explosiva varor — borde den logiska slutsatsen vara att lagförslaget återsänds till regeringen för förnyad utredning. Vi moderater reagerar starkt mot en ramlagstiftning av det här slaget. Vi reagerar också mot att de organisatoriska problemen inte är tillräckligt belysta och det gäller då centralt, regionalt och lokalt. Med detta yrkar jag bifall till våra reservationer, som innebär ett avslag på lagförslaget. Samtidigt begär vi att regeringen skall återkomma med ett nytt lagförslag som mera beaktar dagens krav på ett modernt och lättillgängligt regelsystem.

Herr talman! Vi i centern anser att den nu föreslagna lagen ger en bättre överblick över bestämmelserna om explosiva och brandfarliga varor än vad 123 nuvarande regler ger möjlighet till. Detta bör främja säkerheten. Lagen är en ramlag som överlåter på regeringen och berörda myndigheter att utfärda närmare föreskrifter. De snabba förändringar som sker på det område som lagen omfattar utgör ett tungt argument för att man skall acceptera denna typ av lagstiftning, vilket också centern gör. Samtidigt vill vi markera att ramlagstiftning bör tillåtas bara när det föreligger speciella och starka skäl för en sådan. Ramlagstiftning innebär mer eller mindre en delegering av lagstiftningsmakten, vilket ur demokratisk synpunkt är tveksamt. På några punkter har vi i centern en annan mening än utskottsmajoriteten. I reservation 2 tar vi upp de speciella säkerhetsproblem som stora koleldade anläggningar arbetande under högt tryck utgör. Ett exempel på detta är kolkraftverket vid Värtan. Trots att anläggningen i flera avseenden är att betrakta som en kvalificerad processindustri har tillståndsprövningen varit densamma som för en vanlig koleldningsanläggning. Detta är självfallet djupt otillfredsställande, speciellt för de närboende. Det borde vara självklart för alla som vill främja en godtagbar säkerhet att anläggningar av typ Värtanverket prövas enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Utskottsmajoritetens argumentering för avslag på vår motion och dess hänvisning till att kol inte är en brandfarlig vara ligger helt vid sidan av vad saken gäller. Här är det fråga om en komplicerad process med ett flertal insatsvaror. Det är processen och problemen kring denna som är avgörande för vilken prövning som bör ske — för en prövning skall göras. På samma sätt är utskottsmajoritetens hänvisning till den lagstiftning som reglerar lokalisering, utformning och drift av anläggningar för kraftproduktion m.m. knappast ändamålsenlig. Det finns ett utvecklat prövningssystem för olika typer av processindustrier. Visst måste det vara mer ändamålsenligt att utnyttja den kunskap och den erfarenhet som finns på detta område i stället för att börja om från början och utarbeta specialregler för ett antal olika typer av kraftproduktionsanläggningar! Det råder inget tvivel om att utskottsmajoritetens ställningstagande klart tyder på att man vill förbehålla dessa tekniskt komplicerade kraftproduktionsanläggningar en betydligt friare lokalisering än som gäller för motsvarande processindustri. Utskottsmajoriteten bör då också i ärlighetens namn tala om att insatsen är att man äventyrar de närboendes säkerhet. Herr talman! Jag övergår så till att kommentera centerns ställningstaganden i reservationerna 4 och 5. Sprängämnesinspektionen är en liten, väl fungerande myndighet. Det kan därför synas inkonsekvent att föreslå att sprängämnesinspektionen skall samordnas med räddningsverket. Vi i centern anser att det finns möjligheter för sprängämnesinspektionen att, i den miljö som räddningsverket kan erbjuda, utföra ett ännu bättre arbete. Samordning kan medföra en rad förenklingar när det gäller den totala tillståndsprövningen. Samtidigt tillför sprängämnesinspektionen mycket värdefull kompetens till räddningsverket. Dessutom får vi samma organisation både på det kommunala och på det centrala planet. Naturligtvis måste organisationen få en sådan utformning att ökad byråkrati, som fördyrar och försenar, kan undvikas. Utskottets argumentering emot samordningen — att sprängämnesinspektionens specialkompetens inte kan upprätthållas vid en samordning — är knappast relevant i sammanhanget. Med oförändrade resurser och med det omgivande stöd som samordningen med räddningsverket ger borde kompetensen snarare kunna bli bättre. Däremot kan utskottsmajoritetens påpekande, att ett väl fungerande samarbete mellan räddningsverket och sprängämnesinspektionen kan bidra till att minska behovet av en mer direkt sammanläggning, ha en viss relevans i sammanhanget. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 2, 4, 5 och 6.

Herr talman! I den proposition vi nu behandlar föreslås en ny lag om brandfarliga och explosiva varor. Det regelsystem som i dag gäller har under åren blivit föråldrat. Det behövs därför ett modernare och tillgängligare regelsystem. Uppläggningen av de nya reglerna följer i stort sett den modell som utformades i lagen om kemiska produkter och den nya strålskyddslagen, som faktiskt nyligen enhälligt antagits av riksdagen. Det blir alltså myndigheten som kommer att meddela detaljbestämmelserna. Skyddsprinciperna och kraven i den nya lagen följer i huvudsak nuvarande lagstiftning. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli nästa år. Genom att sprängämnesinspektionen kommer att få nya arbetsuppgifter, får man vissa resursförstärkningar. Det är en stor majoritet i utskottet som står bakom utskottets ställningstagande, vilket innebär ett yrkande om bifall till propositionen. Men helt eniga är vi inte. Det har också framgått av Per-Richard Moléns och Ivar Franzéns anföranden. Moderaterna protesterar mot att myndigheterna kommer att få utforma detaljbestämmelserna. Även centern har invändningar mot detta. Enligt vår mening är det nödvändigt att detaljbestämmelserna meddelas på myndighetsnivå för att handläggningen skall bli smidig. Vi vet att bestämmelserna kommer att innehålla många tekniska detaljer, som ofta måste ändras på grund av den tekniska utvecklingen. Att i lag skriva in dessa detaljbestämmelser skulle bli både otympligt och opraktiskt. Bestämmelserna skulle då ofta ligga efter den tekniska utvecklingen. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation 1. I reservation 2 föreslår centerpartiet att kol skall anses som en brandfarlig vara. Att klassa kol på det sättet skulle vara helt oförenligt med lagens grundläggande syfte, att ge skydd vid hantering av produkter som innebär risker för brand eller explosion. Enligt internationell definition, vilken ligger till grund för bl.a. bestämmelserna om transport av farligt gods, är kol varken farligt eller explosivt. Skulle kol klassas enligt centerförslaget, skulle nästan alla brännbara fasta varor kunna klassas på samma sätt. Ivar Franzén tog upp riskerna för omgivningen vid anläggningar av samma typ som kolkraftverket vid Värtan. Det är detta som ligger till grund för den motion som föranlett centerreservationen. Sådana ärenden bör avgöras i vanlig ordning vid koncessionsförhandlingar. I koncessionsförhandlingarna avgörs de risker som finns för närboende. Det skall ske inom ramen för den lagstiftning som reglerar frågor om lokalisering, utformning och drift av vissa slag av anläggningar för kraftproduktion. Yrkesinspektionen är tillsynsmyn myndighet som provar sådana kärl. I organisationsfrågan finns det en hel del som talar för att sprängämnesinspektionen skulle införlivas med statens räddningsverk. Bl. a. ligger de båda myndigheternas centrala ansvarsområde inom säkerhetsoch skadeförebyggande sektorn. Gränsdragningsproblem kan t.ex. uppstå mellan de båda myndigheterna. I propositionen förutsätts att dessa problem kan lösas genom nära samråd och samarbete. Mot en sammanslagning talar bl.a. sprängämnesinspektionens arbetsuppgifter av produktkontrollkaraktär med anknytning till arbetarskyddet. En rad remissinstanser med god kännedom om inspektionens verksamhet avstyrkte Cesamkommitténs förslag om överföring av sprängämnesinspektionen till räddningsverket. Bl. a. LO och arbetarskyddsstyrelsen avstyrkte förslaget med motiveringen att den kompetens i förebyggande arbetarskydd som finns inom inspektionen skulle kunna gå förlorad. Det kan dessutom tilläggas att statskontoret nyligen i en rapport om små myndigheter betecknar sprängämnesinspektionen som en liten och väl fungerande myndighet. Verksamheten hos inspektionen är av den karaktären att det för närvarande är befogat att den får utföras inom en separat myndighet. Mot den bakgrunden anser vi i utskottsmajoriteten, i enlighet med regeringens förslag, att sprängämnesinspektionen också i fortsättningen skall vara en egen myndighet. Herr talman! Jag yrkar alltså avslag på de resterande reservationerna och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Rune Jonsson fortsätter på sidospåret och talar om att vi allmänt vill ha kol klassat som brandfarlig vara. Det är inte det saken handlar om, utan det är processen som sådan, där kol ingår som en energiråvara. Det viktiga är att en processindustri som Värtanverket — vilket i alla delar är jämförbart med andra processindustrier — inte tillåts få en adekvat prövning, beroende på att man har satt på etiketten Koleldningsanläggning. Vi kräver bara att man ser till det faktiska sakförhållandet och ger varje svensk medborgare rättigheten att få anläggningar prövade och anpassade till samma säkerhetsgrad, oavsett vilken etikett det sitter på anläggningen. Det är detta som vår reservation handlar om. Det är en lek med människors säkerhet som utskottsmajoriteten sysslar med. Det är det vi ser så allvarligt
Herr talman! Det bedrivs ändå koncessionsförhandlingar, Ivar Franzén, innan tillstånd ges för att sätta i gång ett kolkraftverk. Vid de koncessionsförhandlingarna tas även riskerna för de närboende upp på samma sätt som vid andra koncessionsförhandlingar. Det tycker jag skall vara garanten för att den fråga som Ivar Franzén tar upp skall kunna lösas på ett bra sätt.
Herr talman! Det är säkerligen inte Rune Jonsson obekant att konces 31 maj 1988 sionsnämnden i just det ärende som rörde Värtanverket i stort sett var bunden till händer och fötter av regeringsbeslut. Läs dess utlåtande! Då kan Rune Jonsson konstatera att nämnden på upprepade ställen talar om att om den inte hade varit bunden av regeringsbeslutet skulle den ha handlat på ett annat sätt. Den skulle ha föreslagit att en annan anläggning prövades. Vi hade över huvud taget inte velat satsa på den typ av anläggning som nu är under uppförande. Tala inte om att det vid koncessionshandläggningen alltid finns möjlighet att under frihet göra en fullständig prövning. Värtanverket är ett skolexempel på hur regeringen förhindrar en fullödig prövning av en anläggning.
Herr talman! En koncessionsförhandling är en domstolsförhandling. Jag utgår från att de koncessionsförhandlingar som äger rum i Sverige utförs på ett riktigt sätt, på samma sätt som alla andra domstolsförhandlingar.
Herr talman! Jag tror att jag måste be Rune Jonsson läsa på. Jag tror att även Rune Jonsson kommer att bli skakad över hur regeringen sätter sig över den fria prövningsrätten i koncessionsförhandlingarna. Den har föregripit den lagliga handläggningen av ärendet.

Herr talman! När frågan om anslag till länsstyrelserna behandlades i riksdagen för ett år sedan, var folkpartiet det enda parti som reserverade sig för ökade resurser till länsstyrelsernas naturvårdsenheter. Många nya 127 arbetsuppgifter hade lagts på enheterna utan att motsvarande resurser ställts till förfogande. Av finansieringsskäl kunde vi då i folkpartiet inte sträcka oss längre än till 5 milj.kr. i ökade resurser. I år har regeringen i budgetpropositionen följt folkpartiets uppmaning och t.o.m. höjt beloppet till 10 milj.kr. Dessa medel avser tillsyn och prövning av miljöstörande verksamhet. De har alltså en klar inriktning. Men samtidigt har problemen inom andra delar av miljöområdet, särskilt naturvården, ökat. Människor ställer också högre krav på åtgärder för att skydda vad man ibland upplever som hotade miljöer. Därför är vi i folkpartiet inte nöjda med ökningen på 10 milj.kr. utan vill att ytterligare 7 milj.kr. anslås och nu med speciell inriktning på den gröna naturvården, dvs. öppna landskap, hagar och stränder. Man kan också där inräkna det fritidslandskap som vi på allemansrättens villkor så gärna utnyttjar. Med 7 milj.kr. skulle varje länsstyrelse kunna tillföras minst en tjänst. Därmed skulle ambitionsnivån för länsstyrelsens naturvårdande verksamhet kunna höjas betydligt. Från mitt hemlän, Kalmar län, kan nämnas flera olika exempel på planering och åtgärder som man vill göra för länets bästa men där resurserna inte räcker till. Som första exempel vill jag ta fram att en naturvårdsplan för fastlandsdelen av länet och för skärgården ej har kunnat utarbetas. För Öland har man tidigare kunnat göra en sådan, men det är minst lika värdefullt och behövligt att övriga delar av länet får en sådan plan. Ett annat exempel är att naturvårdsenheten inte hinner ta ansvar för de naturreservat som finns, utan man får avveckla vissa av dessa, särskilt de äldre. Man kan inte heller ha systematisk genomgång för säkerställande av framtida reservat. Hotet mot vissa växtoch djurarter behöver uppmärksammas, och man vill där gärna ha resurser bl.a. för ett ökat samarbete med frivilligorganisationer. Man har också nämnt att tillsyn för återställande av grustäktsområden har måst eftersättas. I detta sammanhang kan också nämnas att människors större engagemang i miljöfrågor för naturvårdsenhetens tjänstemän innebär en allt större servicefunktion i form av bl.a. telefonrådgivning. Tjänstemännen ger denna service med glädje, men dessa arbetstimmar är inte medräknade vid beslut om resurstilldelning. Inte minst allemansrättsfrågorna kräver stora insatser i ett turistlän. Jag har hämtat exemplen från det län jag känner bäst, men jag vet att förhållandena är likartade på många håll i landet: resurserna räcker inte för den gröna naturvården, dvs. att skydda och värna om stora och alltmer uppskattade naturvärden. Både centern och vpk har numera förslag och reservationer i samma anda som folkpartiet i denna fråga. Båda har högre belopp i sina förslag. Det skulle vi också gärna ha, men vi har inte kunnat finansiera mer än 7 milj.kr. Det är ändå en väsentlig förbättring jämfört med regeringens förslag. Den fråga som behandlas i folkpartiets reservation 4 berör naturvårdsenheternas ställning och befogenheter inom länsstyrelserna. Det är en fråga som hoppar från tuva till tuva, skulle jag vilja säga. Bostadsutskottets majoritet hänvisade tidigare i år till att den skulle tas upp i den miljöpolitiska propositionen. I denna hänvisas till en kommande översyn som skall behandla rollfördelningen mellan naturvårdsverket och de regionala enheterna. Därtill kommer att den planerade omorganisationen av länsstyrelserna givetvis också kommer att beröra naturvårdsenheterna.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
Herr talman! Till bostadsutskottets betänkande 18 som handlar om anslag till länsstyrelserna finns fogade två centerreservationer. Den ena behandlar ökade resurser vid länsstyrelsernas naturvårdsenheter. Den andra berör dataresurser vid länsstyrelserna i Blekinge, Gotlands och Jämtlands län. När det gäller länsstyrelsernas naturvårdsenheter tillstyrker utskottet regeringens förslag i miljöpropositionen på 10 milj.kr. som skall gå till tillsyn av miljöstörande verksamhet. Det är bra. Tillsynsfunktionen har sedan lång tid tillbaka lidit av resursbrist. Flera uppgifter har framkommit i massmedia om att miljöstörande verksamhet har fortgått t.o.m. då tillsynsmyndigheten haft kännedom om den men inte haft resurser att utföra tillsynen. Det är ju meningslöst att ha en miljölagstiftning, om man inte har resurser som gör att man kan se till att lagar och förordningar följs. Det här är ett sakområde som vi i centern sedan länge har ansett vara ett angeläget område att förstärka. Därför är det bra att regeringen nu har lyssnat. I vår partimotion i anledning av regeringens miljöproposition tar vi upp den naturvårdande verksamheten. En god miljö är inte enbart en fråga om miljöskadliga utsläpp och tillsyn över denna miljöskadliga verksamhet. En god miljö är ju också en fråga om att vårda naturen väl. Regeringens miljöproposition ger tyvärr inte de signaler som behövs för att förändra samhället i miljövänlig riktning när det gäller naturvården. Det har också Ingrid Hasselström Nyvall tidigare berört i debatten. Bl. a. saknas ett långsiktigt perspektiv på naturvårdsfrågorna och naturvårdens mål i naturresurslagen. Men även den naturvårdande verksamheten i dag är eftersatt. Ingrid Hasselström Nyvall har gett exempel från Kalmar län på vilka konsekvenser detta har fått. Eftersom vi kommer från samma län och har samma referensområde, vill jag bestyrka riktigheten av dessa påståenden och understryka allvaret i att dessa åtgärder inte har kunnat genomföras på grund av resursbrist. Herr talman! I Sverige finns i dag 20 nationalparker, drygt 1200 naturreservat, ett 50-tal naturvårdsområden, drygt 600 djurskyddsområden och 1 300 naturminnen. Arealen och antalet naturvårdsobjekt har utökats successivt men ligger ändå långt under de planer som finns för naturskyddet. Hittills har endast 20 90 av landets riksobjekt för vetenskaplig naturvård och friluftsliv blivit säkerställda. Den största bristen är dock att vårdanslaget inte har ökat i den takt som behövs. Klyftan mellan vårdbehov och vårdanslag har blivit allt större. Hittills har klyftan till en del kunnat fyllas av beredskapsarbeten för naturvård, men nu har anslagen dragits ned även på detta område. Centerpartiet har under flera år föreslagit åtgärder syftande till att förstärka skyddet av naturvården. Regeringen redovisar i propositionen på flera punkter en inställning likartad den som presenterades i utredningsförslaget 1986. Även vi anser att förslagen kommer att innebära vissa förbättringar för naturvården, men de är inte tillräckliga. Vi föreslår därför i vår motion att länsstyrelsernas naturvårdsenheter skall förstärkas i ett första steg med en tjänst per län för handläggning av naturvårdsfrågor. Vi föreslår att 10 milj.kr. anvisas för detta ändamål. Resurserna för datorutbyggnaden vid länsskattemyndigheterna och länsstyrelserna tas upp i en enskild centermotion, motion Bo304 av Karl-Anders Petersson m.fl. I motionen framhålls det faktum att regionala anläggningar för databehandling finns i samtliga län utom i de tre minsta, Blekinge, Gotlands och Jämtlands län. Dessa tre län får anlita datorer i grannlänen. Motionärerna framhåller att denna brist på egen datorkapacitet blir alltmer uppenbar och hämmar arbete och utveckling vid länsmyndigheterna i dessa län. Vi centerledamöter i utskottet har ansett att utgångspunkten för de fortsatta övervägandena om datorstödet vid länsmyndigheterna bör vara att samtliga län skall förfoga över egna länsdatorer. Det finns inga bärande motiv för att skilja ut de tre minsta länen i detta sammanhang. Vi menar därför att utskottet, inte minst också av regionalpolitiska skäl, bort tillstyrka motionen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 5 och i övriga delar bifall till bostadsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall uppehålla mig enbart vid det som behandlas i betänkandet, nämligen frågan om anslag till länsstyrelserna m.m., som rubriken lyder. I budgetpropositionen har regeringen föreslagit att länsstyrelserna för budgetåret 1988/89 skall tillföras 10 milj.kr. för bl.a. en förstärkt tillsyn enligt miljöskyddslagen. Vi från vpk tycker att det är bra att man anslår medel för detta ändamål, men vi menar att både de ekonomiska anslagen och anvisningarna för det här arbetet är otillräckliga. För att länsstyrelsernas tjänstemän skall kunna utföra det mycket komplicerade arbete som miljötillsynen innebär behövs inte bara pengar utan också mera uttalade politiska målsättningar för arbetet. Denna miljötillsyn måste helt enkelt anpassas till dagens verklighet, med de hot mot vår gemensamma framtid som den ohämmade profitjakten utgör. Tre reservationer har inlagts i frågan om ökade resurser vid länsstyrelsernas naturvårdsenheter. I en folkpartireservation, reservation nr 1, yrkas en resursförstärkning om 7 milj.kr. I reservation nr 2 från centerpartiet yrkas på en förstärkning med 10 milj.kr. utöver budgetpropositionens förslag.

folkpartireservationerna.
Herr talman! Jag skall begränsa mig till att resonera mycket kort kring reservationerna 1, 2 och 3 och majoritetens skrivning i motsvarande del, som gäller resurserna vid länsstyrelsernas naturvårdsenheter. Låt mig först konstatera att vi är helt eniga om att en förstärkning är önskvärd. Den fråga som diskuteras är närmast hur stor förstärkningen skall vara. Innan jag tar upp ett resonemang om detta vill jag notera den självklarheten att länsstyrelserna själva ansvarar för uppgiften att organisera arbetet inom länsstyrelserna. Det är säkerligen för dem som för så många andra organ inte säkert att alla problem löses enbart med pengar. Det finns säkerligen något att vinna på en relevant översyn av de arbetsuppgifter som de ägnar sig åt. Så något om den skiljaktighet som finns mellan majoriteten och oppositionen. Som Ingrid Hasselström Nyvall, Agne Hansson och Tore Claeson har påpekat ligger deras partiers förslag något högre än det socialdemokratiska majoritetsförslaget. Varför de ligger högre kan man kanske fundera över med hänsyn till den korta tid som är kvar fram till valet. Majoriteten har ställt sig bakom propositionens förslag. Enligt majoriteten är det nu lämpligt med ett engångsanslag om 10 milj.kr. Sedan får man ta upp frågan till nya överväganden, bl.a. i anslutning till den budgetproposition som kommer till våren 1989. Självfallet-skall de övervägandena baseras på beslutet med anledning av den kommande miljöpropositionen och på de olika organisationsbeslut som kan komma att fattas. Jag vill till slut framföra en varning mot en förhastad slutsats baserad på en rent matematisk bedömning, dvs. att folkpartiet är 70 96, centern 100 22 och vpk 130 20 miljövänligare än socialdemokraterna.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
Herr talman! Vi är eniga om en förstärkning, säger Per Olof Håkansson, och det är riktigt. Men det är inte bara en fråga om hur stor ökningen skall vara utan också en fråga om vilken prioritering man skall göra av utökningen avanslaget. Vi har ställt oss bakom regeringens förslag om en ökning med 10 milj.kr. för förstärkning av tillsynsarbetet. Vi har yrkat på att ytterligare 10 miljoner skall avsättas för en förstärkning av det naturvårdande arbetet på länsstyrelsernas naturvårdsenheter. Vi anser att den verksamheten är eftersatt. Det är alltså viktigt att notera att det för vår del inte bara är fråga om pengar utan också om prioriteringar för att få till stånd ett heltäckande 131 miljövårdsarbete. Jag kan också hålla med om att man inte klarar denna problematik enbart genom att öka anslagen. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till våra förslag om en översyn av naturvårdslagen. Herr talman! Låt mig slutligen också yrka bifall till reservation 7 vid betänkandet under förutsättning av bifall till reservation 2, som jag glömde att beröra i mitt inledningsanförande.
Herr talman! Vi har inte, Per Olof Håkansson, tagit fram det här ärendet därför att det snart är val. Redan för ett år sedan väckte vi en motion med samma innehåll. Skillnaden var bara att vi då begärde mindre pengar. I mitt anförande då pekade jag på några viktiga saker som jag hoppas att anslaget på 10 milj.kr., som regeringen har föreslagit, skall räcka till. Framför allt gäller det att bearbeta miljön i Emån så att fisket kan utökas i den takt som det har potential för. Det är en åtgärd som vi hoppas skall kunna vidtas. Intresset för landskapsvården och den gröna miljön har ökat starkt. Vi vill markera att det behövs mer pengar också för det ändamålet. Det finns ett anslag inom detta område med beteckningen NOLA ur vilket man ger pengar till de lantbrukare som vill hjälpa till att hålla öppna landskap. Pengarna går direkt till lantbrukarna eller skogsägarna. Naturvårdsenhetens uppgift är att administrera verksamheten. Den ser att ytterligare saker behöver göras, och det vill vi att man skall få möjlighet till.
Herr talman! Det är i och för sig rätt som Ingrid Hasselström Nyvall säger, att samma motion väcktes förra året, även om man då begärde mindre pengar. Det är detta mindre penningbelopp som socialdemokratin nu föreslår. Folkpartiet flyttar i vanlig, gammal och känd stil upp sina positioner till en något högre nivå. Det var närmast det som föranledde min kommentar. Det är alldeles rätt, Agne Hansson, att centern prioriterar åtgärder på naturvårdens område precis som det görs prioriteringar i de andra reservationerna. Till detta vill jag foga kommentaren att det vore olyckligt om Sveriges riksdag i alltför hög grad detaljreglerade det som måste vara länsstyrelsernas egen organisationsuppgift. Vi har alla åsikter om vilka åtgärder som bör vidtas, och även jag finner det riktigt att prioritera de nämnda tingen. Men det vore olyckligt om vi band länsstyrelserna på det sätt som har föreslagits. Länsstyrelserna bör rimligtvis själva få fatta beslut och därmed bibehålla en viss flexibilitet när det gäller att satsa på tillfälligt uppkommande behov inom naturvården.

Herr talman! Jag tycker att hela miljöpropositionen ger uttryck för att positionerna måste flyttas fram. Det har man också gjort men inte i tillräcklig grad vad gäller anslaget till länsstyrelserna. Ett förslag därom kommer i nästa budgetproposition. Vi kan bara hoppas att det som här framhållits om betydelsen av åtgärder för landskapsvård och naturvård skall leda till mer pengar till naturvårdsenheten.

Herr talman! I mitt första anförande sade jag att det inte är säkert att alla problem löses enbart genom mer pengar. Det kan också ske förändringar av arbetsuppgifterna inom länsstyrelsernas befintliga resurser. Låt oss avvakta de diskussioner som förs. Vi bör lämpligen också avvakta riksdagens beslut med anledning av miljöpropositionen samt organisationsbesluten. Sedan får vi göra en gemensam bedömning på basis av budgetpropositionen 1989.

Herr talman! Vi skall nu behandla bostadsutskottets betänkande 21 om lokalhyreslagstiftningen. Lokalhyreslagstiftningen reglerar förhållandet mellan dem som hyr lokaler, oftast för att bedriva någon verksamhet i, och fastighetsägaren. Lokalhyresgäster är till allra största delen småföretag och ensamföretagare. Utvecklingen på lokalhyresmarknaden är i dag mycket oroande. En omfattande strukturförändring äger rum, och den gör att lokalhyresgästerna ofta kommer i kläm. Strukturförändringen på lokalhyresmarknaden kännetecknas av att allt färre och större äger alltmer. Fastighetsbolagen har seglat upp och blivit en av börsens stora branscher. Hyreskostnaden för lokaler stiger mycket kraftigt, kraftigare än prisutvecklingen i övrigt och mer än vad bostadshyrorna stiger, trots att också dessa ökat markant. Detta gör att lokalhyresgästerna befinner sig i en mycket allvarlig situation. Strukturomvandlingen och hyreshöjningarnas storlek gör att många lokalhyresgäster i dag står inför risken att få ge upp sin verksamhet, därför att deras besittningsskydd är försvagat och i realiteten obefintligt. De små företagen klarart.ex. varken matchen mot fastighetsägaren eller konkurrensen med banker och försäkringsbolag, som tränger ut de små från attraktiva och centrala lägen. De små lokalhyresgästerna har inget val. De anstränger sig till det yttersta och betalar hellre mer i hyra än att flytta. En undersökning av Köpmannaför Prot. 1987/88:130 bundet visar att över hälften av butikerna skulle gå med förlust om man När de inte längre bemästrar kostnadsspiralen tvingas de ge upp. Det blir de små butikerna, bilverkstäderna, hantverkarna m.fl. relativt betalningssvaga lokalhyresgäster som får ge upp först. När enskild handel, små och medelstora butiker, försvinner liksom näringsidkare inom hantverksyrkena, utarmas servicen för de boende. Stadsmiljöerna blir ensidiga och segregationen tilltar. Denna utveckling är enligt centerns uppfattning mycket allvarlig. Som vi ser det är närservice en förutsättning för levande städer och samhällen med en allsidig befolkningssammansättning. Ett viktigt inslag i en social bostadspolitik är tillgången till kommersiell och annan service i de boendes närhet. Man skall inte tvingas ta bilen för att kunna köpa dagligvaror och utnyttja hantverkare eller för att efterfråga andra varor och tjänster. De små lokalsamhällena skall vara så beskaffade att arbete, service och boende kan ske i nära anslutning till varandra. Småföretagen är enligt centerns uppfattning en grundförutsättning för ett väl fungerande näringsliv. Även ur ett näringspolitiskt perspektiv är det som nu håller på att ske inom lokalhyresmarknaden mycket olyckligt. En förstärkning av lokalhyresgästernas ställning på hyresmarknaden är därför oundgängligen nödvändig. I syfte att stärka lokalhyresgästernas ställning tillsattes lokalhyreskommittén, som utrett detta och lagt fram förslag om en förstärkning av besittningsskyddet för lokalhyresgästerna. Det var i stort sett ett bra förslag som tillgodosåg kravet på en acceptabel förstärkning av besittningsskyddet. Men regeringen tyckte annorlunda i sin proposition. I propositionen vände regeringen de små och svaga lokalhyresgästerna ryggen. På de för lokalhyresgästerna väsentligaste punkterna för att nå ett bättre besittningsskydd antingen sviker regeringen och föreslår att nuvarande ordning skall gälla eller lägger andra förslag som inte ger samma besittningsskydd. Från centerns sida har vi i en särskild kommittémotion lagt fram förslag som i stort sett överensstämmer med vad lokalhyreskommittén föreslog, i syfte att stärka de små lokalhyresgästernas ställning på hyresmarknaden. Vi föreslår att ett hyreskrav skall anses oskäligt, om det påtagligt överstiger hyresläget på orten för jämförliga lokaler. Vi föreslår att hyresvärden skall ha skyldighet att hänskjuta tvist till hyresnämnd. Vi föreslår beträffande medlingsförfarandet att hyresnämnden, på begäran av part, skall avge yttrande om hyresvärdens ersättningsanspråk. Vi föreslår vidare att hyresgästen alltid skall ha rätt till en ersättning som motsvarar en årshyra för lokalen, om hyresförhållandet upphör på grund av obefogad uppsägning. Vi föreslår slutligen att indexklausul i lokalhyresavtal endast skall gälla om avtalet är träffat för en tid av minst tre år. De här förslagen skulle, om de kommer till genomförande, ge lokalhyresgästerna en helt annan och starkare ställning på lokalhyresmarknaden. Att dessa förslag är nödvändiga har också en rad organisationer för lokalhyresgästerna gett uttryck för. Vi har vid utskottsbehandlingen erfarit den oro som representanter för lokalhyresgästerna gett uttryck för när det blev känt att regeringen inte var beredd att lägga fram förslag om ett starkare besittningsskydd. Såväl småföretagens riksorganisation som Köpmannaförbundet och Hyresgästernas riksförbund har uttalat stark oro för att utvecklingen med omstrukturering, utslagning av småföretag och hantverkare och ensidiga samhällsstrukturer kommer att fortsätta i samma takt med det förslag till beslut som regeringen lagt. Det här förslaget följs i stort upp i betänkandet som vi nu behandlar. På två punkter har vi fått gehör för våra motionskrav. Det gäller bl.a. vissa justeringar av ersättningsreglerna och beträffande indexklausulerna, där centermotionens krav har tillstyrkts. Men detta är alldeles för små justeringar i regeringens förslag för att ge lokalhyresgästerna ens ett uns av bättre besittningsskydd. I betänkandet gör socialdemokraterna gemensam sak med moderaterna och folkpartiet mot småföretag, hantverkare och övriga lokalhyresgäster på hyresmarknaden. Moderaterna och folkpartiet vill gå ytterligare ett steg längre och inte göra några förändringar alls av den nuvarande situationen. Med de förslag och det underlagsmaterial som finns framtaget i den här frågan är debatten nu mer en fråga om att ställa upp för de svaga än en fråga om tekniska lösningar. Socialdemokraterna har inte varit beredda att ställa upp för den svagare parten utan valt sida för de starkare. Jag vill avsluta med att fråga socialdemokraterna vad det är som gjort att de övergivit de små och svaga på denna hyresmarknad. Socialdemokraterna brukar ju vilja framhålla solidariteten med de svaga som ett kännetecken för socialdemokratisk politik. Beror det faktum att ni inte har ställt upp för den svagare parten möjligen på att den svagare parten denna gång består till mycket stor del av småföretagare och hantverkare? Vad har ni egentligen emot dessa grupper? Jag ställer frågorna, därför att socialdemokraternas talesman i debatten, Lennart Nilsson, borde vara rätta mannen att kunna svara. Han har suttit med i utredningskommittén och där varit beredd att stärka lokalhyresgästernassställning. Vad är det som gör att Lennart Nilsson och socialdemokraterna nu är beredda att lämna lokalhyresgästerna i sticket? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3, 4 och 6 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I proposition 1987/88:146 föreslås bl.a. att frågan om vad som är marknadsmässig hyra för lokaler inte längre skall avgöras genom en fri prövning på marknaden utan i stället genom en administrativ prövning. Avsikten med denna förändring är att en hyresgäst inte skall behöva lämna en lokal för att kunna visa att den av hyresvärden begärda hyran överstiger marknadshyran. Utskottets majoritet ansluter sig i huvudsak till regeringens förslag. Moderata samlingspartiet har tillsammans med folkpartiet reserverat sig mot förslaget och föreslår att nuvarande system skall fortsätta att gälla. Visserligen anser vi att nuvarande system inte är helt tillfredsställande, men Prot. 1987/88:130 vianserinte att regeringsförslaget löser de problem som finns. I stället skapas nya problem. Mot förslaget kan också riktas ett par principiella invändningar. För det första rubbas den balans som i dag finns mellan hyresvärd och lokalhyresgäst till förmån för hyresgästen. Den föreslagna förändringen jämte förändringar i fråga om andrahandsupplåtelse och ändrad användning av lokalerna innebär att äganderätten urholkas. Vi skulle kanske ha kunnat acceptera detta, om det handlat om att stärka en svagare part. Men så är inte fallet. Hyresvärd och hyresgäst är jämställda parter, och hyresavtal träffas på rent affärsmässiga grunder. Det finns enligt vår mening ingen anledning att försvaga äganderätten för att stärka ena partens ställning i ett rent affärsmässigt förhållande. För det andra ersätts genom förslaget den fria prisbildningen på lokaler med en administrativ prisbildning, dvs. hyresreglering kommer att införas även för lokaler. Regleringsivrarna har därmed vunnit ytterligare en seger på marknadsekonomins bekostnad. Lokalhyreskommittén hade tänkt sig att den skäliga hyran skulle fastställas genom en prövning på administrativ väg av hyresnivåerna i jämförbara lokaler. I denna prövning skulle dock inte marknadshyran utgöra norm. Regeringen och utskottets majoritet har dock på denna punkt tagit intryck av remissinstansernas kritik och anser att även lokalens marknadshyra skall ingå i den föreslagna jämförelseprövningen. Detta är naturligtvis en förbättring i förhållande till kommitténs förslag. Ändå är förslaget underlägset nuvarande system. Att överlåta åt ett antal byråkrater att bedöma vad som är skälig hyra för en lokal i stället för åt marknaden kommer inte bara att leda till betydande svårigheter när det gäller att hitta jämförbara lokaler. Det kommer också att leda till en snedvridning av marknaden och konservera en föråldrad lokalstruktur. Att införa en hyresreglering för lokaler drar vidare automatiskt med sig handel med hyreskontrakt och skenöverlåtelser. Detta har vi redan alltför rikliga erfarenheter av när det gäller bostadslägenheter. Spåren borde ha förskräckt även den varmaste regleringsivrare. Den skäliga hyran för lokaler är naturligtvis den som två jämställda parter på en fri marknad kommer överens om. Alla erfarenheter visar också att en fri prisbildning är den bästa grunden för att träffa avtal. Nu skulle man ju kunna tro att det är ett stort problem som regeringen har försökt lösa. Men regeringen har nogsamt underlåtit att redovisa några uppgifter om problemets omfattning. Vi har därför själva gjort efterforskningar och kunnat konstatera att de fall där hyresvärd och hyresgäst inte kommer överens utan avflyttning måste ske bara uppgår till några få procent. Det betyder naturligtvis inte att vi inte skall försöka lösa detta problem. Men metoderna får ändå stå i någon proportion till problemets omfattning. Att mot denna bakgrund urholka äganderätten och införa en hyresreglering med alla nackdelar som det för med sig är att ta till mera våld än nöden kräver. Därför avvisar vi förslaget på denna punkt. Vi avvisar också propositionen på ett antal andra punkter. Det gäller t.ex. hur indexklausulerna skall tillämpas, det gäller andrahandsuthyrning, ändrad användning samt ersättningsreglerna vid obefogad vägran från hyresvär den att förlänga hyresavtalet. I sistnämnda fall föreslår regeringen att hyresgästen skall få ersättning med en årshyra, dock högst två basbelopp. I utskottet har förslaget ändrats till högst fyra basbelopp. Ersättningen skall utgå i samtliga fall. Vi anser att den hyresgäst som lider skada skall åtnjuta full ekonomisk ersättning för den skada han lidit. Däremot finns det enligt vår mening ingen anledning att införa en rätt till ersättning för hyresgäster som inte lider någon ekonomisk skada. Vi avvisar därför detta förslag. Någon rätt till andrahandsuthyrning mot fastighetsägarens vilja bör enligt vår mening inte införas. Vi anser att en sådan rätt bara tjänar syftet att göra handel med hyreskontrakt möjlig. Till sist anser vi också att hyresvärden utöver de i propositionen angivna fallen skall kunna motsätta sig en ändring av lokalernas användning, om den nya verksamheten kan uppfattas som stötande. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 5, 7,8 och 9.

Herr talman! I propositionen föreslås en rad ändringar i lokalhyreslagstiftningen. Den viktigaste förändringen rör metoden att bestämma på vilken nivå marknadshyran för en lokal ligger. I dag anses en hyra som oskälig, om den överstiger den hyra som lägenheten vid hyrestidens utgång kan betinga på den öppna marknaden. Med den föreslagna ordningen skall en jämförelseprövning ske. Därvid skall hyran för närmast jämförliga lokaler på orten beaktas. Vidare införs en regel om att en minimiersättning vid obefogad vägran att förlänga ett hyresavtal alltid skall utgå. Ursprunget till regeringens förslag finns i lokalhyreskommitténs betänkande, SOU 1987:47. Enligt kommitténs förslag skulle hyran för ”jämförliga lokaler” beaktas. Även äldre hyresavtal skulle tas med i bedömningen. Om en enhetlig hyresnivå inte kunde konstateras, skulle en jämförelse göras med den genomsnittliga hyran i det befintliga materialet. Kommitténs förslag utsattes för hård och berättigad kritik. Regeringen har därför nödgats modifiera förslaget. I propositionen talas det nu om ”närmast jämförliga lokaler”. Man syftar då på lokaler som i grova drag är jämförbara med avseende på lokaltyp, läge, storlek och standard. Det anges att äldre avtal normalt.skall tillmätas mindre vikt. Om lokaler av detta slag saknas kan även en friare värdering genomföras. Herr talman! Propositionens förslag innebär visserligen en förbättring i förhållande till kommitténs förslag. Det är dock utomordentligt svårt att med ledning av bostadsministerns uttalanden få en bild av hur prövningen egentligen kommer att gå till. Den kan komma att likna nuvarande ordning. Den kan utveckla sig i den riktning som kommittén tänkte sig. Bägge alternativen är fullt tänkbara. Det är i sig otillfredsställande att propositionen ger så svårtolkade besked i denna centrala fråga. Det är dock tveklöst så att propositionen öppnar dörren för en ökad reglering av lokalhyresmarknaden. I stället för nuvarande ordning, där det avgörande är vilken hyra lokalen betingar på marknaden, skall en jämförel seprövning ske och en administrativ ordning genomföras. Erfarenheterna av regleringar på bostadsmarknaden talar inte för att liknande, om än begränsade, steg skall tas på Iokalhyresmarknaden. Vi avstyrker därför propositionen på denna punkt. Flertalet remissinstanser är kritiska mot detta förslag. Tanken bakom nuvarande ordning är att ekonomisk skada skall berättiga till ersättning. Ett annat av förslagen i propositionen motiveras i själva verket med principen att hyresgästen skall få ersättning för all den förlust han åsamkas. Det är då inte motiverat att samtidigt införa en ordning där ersättning utgår oavsett om en ekonomisk skada har uppstått till följd av uppsägningen eller ej. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer i betänkande 21 som folkpartiet står bakom.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har alltsedan hyresregleringen för affärslokaler upphörde 1972 varit motståndare till de nuvarande bestämmelserna, och vi har i olika sammanhang föreslagit ett mer direkt besittningsskydd och hyresprövningar på ungefär samma sätt som för bostäder. Vpk invände också mot de förändringar som infördes 1979 och varnade för att de inte skulle utgöra ett tillräckligt bra skydd för lokalhyresgästerna. Erfarenheterna har visat att vi fick rätt, och det är nu hög tid att förändra lagstiftningen. Hyrorna för lokaler har som framgått av olika undersökningar ökat mycket kraftigt. Samtidigt har lokalhyresgästernas trygghet när det gäller besittningen minskat genom att de har tvingats acceptera kortare kontraktstider. Fastighetsbolag, försäkringsbolag och andra i byggbranschen verksamma har lagt under sig en allt större del av lokalbeståndet, och i de centrala delarna av storstäderna är dessa ofta de största ägarna. Lokalhyreskommittén lade efter tre års utredande fram ett förslag om ändringar i lokalhyreslagstiftningen. Detta förslag innehåller klara förbättringar för lokalhyresgästerna. Kommittén har i stor enighet lagt fram sitt förslag. Och även de sakkunniga, med undantag för fastighetsägarföreträdaren, anslöt sig i allt väsentligt till förslaget. Det var därför uppseendeväckande att regeringen inte godtog kommitténs förslag utan i sin proposition på ett flertal viktiga punkter frångick detta och föreslog ur hyresgästernas synpunkt sämre lösningar. Ett undantag, och ett viktigt sådant, gäller en förbättring av den s.k. presumtionsregeln där uttrycket ”särskilda skäl” byts ut mot ”synnerliga skäl”. : I en partimotion från vpk, i en kommittémotion från centern och i en motion från ett antal socialdemokrater med Hans Göran Franck i spetsen föreslås att lokalhyreskommitténs förslag skall antas. Motiveringarna för detta är i stort sett samstämmiga i de olika motionerna. I folkparti-moderatmotionen yrkas avslag även på regeringens ganska urvattnade förslag då det gäller bestämmandet av marknadshyra, minimiersättning, uthyrning i andra hand och ändrad användning av lokal. I folkpartimotionen påstås att regeringens förslag är bättre i förhållande till kommitténs förslag. Det sade också Erling Bager här. Man aktar sig emellertid noga för att tala om för vilka regeringens förslag, som man på folkpartihåll för övrigt ändå inte accepterar, är bättre. Beror det möjligen på att regeringens förslag är bättre för fastighetsägarna och sämre för småföretagare, småbutiker och hantverkare, dvs. för hyresgästerna? Bostadsutskottets förslag innehåller vissa förändringar i förhållande till regeringsförslaget. Dessa förändringar har gjorts i linje med lokalhyreskommitténs förslag, och det är bra. Det gäller frågor om indexklausuler, rätten till ändrad användning och vissa ändringar i ersättningsregler. Sålunda har kraven i vpk-, centeroch s-motionerna tillmötesgåtts. När det gäller de mycket viktiga frågorna'om vad som är skäligt hyreskrav, uppsägning från hyresvärdens sida, medlingsförfarandet och möjligheterna till en ersättning motsvarande en årslokalhyra är regeringens förslag och utskottsmajoritetens förslag helt otillfredsställande och otillräckliga. Det ges fortfarande utrymme för en fortsatt utveckling med uppskruvade lokalhyror och utslagning av hantverkare, småföretagare, butiker och småkontorsföretagare framför allt i storstäderna. Lokalhyresgästerna måste enligt vår mening erhålla ett betydligt bättre skydd för att kunna behålla den lokal där de bedriver sin verksamhet och har sitt levebröd. De måste också få bättre garantier mot oskäliga hyreshöjningar och rätt till minst en årshyra vid obefogad uppsägning. Jag yrkar bifall till de reservationer vpk och centern står bakom och som tillgodoser kraven i s-motionen. Ett bifall till dessa reservationer och till utskottets hemställan i övrigt betyder en anslutning till lokalhyreskommitténs förslag i dess helhet.

Jag vill också säga att vi från vpk:s sida inte tycker att lokalhyreskommitténs förslag på vissa punkter, som jag här inte närmare skall gå in på, är tillräckliga utan tycker att man borde ha gått längre.

Självfallet måste man återkomma till de frågor där regeringen inte har ansett sig kunna tillmötesgå lokalhyreskommitténs förslag. Om centeroch vpk-reservationerna inte skulle bifallas, får vi återkomma till dessa punkter i annat sammanhang. Jag yrkar bifall till centeroch vpk-reservationerna.

Herr talman! När man lyssnar på debatten kan man få ett intryck av att det här är en fråga som det råder en stor och djup oenighet om. Så är naturligtvis inte fallet. Det finns en bred majoritet för och uppslutning kring förslaget att stärka lokalhyresgästernas ställning. När man lyssnar på centerns och vpk:s företrädare här undrar man var egentligen de stora skillnaderna finns. Regeringsförslaget bygger i stort sett på lokalhyreskommitténs förslag och har tillkommit för att stärka lokalhyresgästernas ställning. Tore Claeson sade också att det finns en hel del bra förslag. Centerpartiets representant säger att regeringen och majoriteten vänder de små ryggen och att socialdemokraterna gör gemensam sak med moderaterna och folkpartiet. Man kan då fråga sig vad som egentligen är hållbart i en sådan argumentation, när centern samtidigt gör sitt yttersta, inte minst i den valkamp som förestår, för att få regera ihop med dem som Agne Hansson påstår att vi socialdemokrater gör gemensam sak med. Det är inte vi som vill regera med moderaterna och folkpartiet, utan det är centerpartiet. Då kan man fundera hur lokalhyreslagstiftningen skulle se ut om Agne Hansson satt i en regering tillsammans med Erling Bager. Erling Bager och moderaternas Ingela Gardner säger att utskottsmajoritetens förslag leder till hyresreglering, att det är underlägset nuvarande system, att det urholkar äganderätten, att det är stötande för rättssäkerheten och allt vad det kan vara. Det är dessa som Agne Hansson eventuellt skall regera med. Man kan dra den slutsatsen av den debatt som har förevarit att det förslag som utskottsmajoriteten har ställt sig bakom är ett lagom förslag, som ju visar att vi har lyssnat — detta tror jag är viktigt och kan väl ses som ett svar på Agne Hanssons fråga — på lokalhyreskommittén. Det här är ett utmärkt exempel på hur svensk demokrati fungerar, där regeringen tillsätter en utredning, där olika parter får komma till tals, där det presenteras ett förslag och där olika remissinstanser från Sveriges olika håll och kanter får säga sin mening. Med utgångspunkt i dessa remissinstansers synpunkter har regeringen nu presenterat ett förslag, som man bedömer som ett lagom förslag i demokratins Sverige. Jag tycker att detta är ett utmärkt exempel på hur det kan fungera när regeringen lyssnar till olika parter, gör avvägningar och kommer fram till goda slutsatser när det gäller att stärka lokalhyresgästernas ställning. När man lyssnar till Agne Hansson och Tore Claeson, kan man få ett intryck av att det när det gäller frågan om vad som är att anse som skäligt hyreskrav finns ett stort gap mellan regeringens förslag och lokalhyresgästkommitténs förslag, som motionerna knyter an till. Så är naturligtvis inte fallet. Ett skäligt hyreskrav skall grundas på de bedömningar som görs med hjälp av det jämförelsematerial man kan få. Man sållar bort låga hyror och kanske också oskäligt höga hyror. En sådan jämförelse skall ju göras också om man utgår från reservanternas förslag. I stort är det inte någon skillnad. Det är bara i formuleringar här i kammaren som detta förstoras upp och framställs som en stor avgrund som skiljer förslagen. Så är naturligtvis inte fallet. När det gäller hyresvärdens uppsägning säger vi att man för att undvika onödiga ansökningar om medling måste öka informationen. Ytterst handlar det här om ett fåtal fall. Det håller jag med Ingela Gardner om. Men hyresgästen har, då en situation uppstår där det kan bli tal om uppsägning, möjlighet att hänskjuta frågan till hyresnämnden. Man får utgå från att hyresgästen med hjälp av en bra information tar den möjligheten till vara, om en sådan situation skulle uppstå. När det gäller ersättningsreglerna förstärker utskottsmajoriteten förslaget i propositionen till att omfatta fyra basbelopp. Det gör vi med utgångspunkt i den hearing utskottet hade med representanter för bl.a. Köpmannaförbundet, där det framkom att de allra flesta av de små lokalhyresgästerna, dem som både Agne Hansson och jag slår vakt om, hade en genomsnittshyra som vari den storleksordningen. Efter att ha lyssnat på olika grupper bedömde vi att det fanns skäl att höja minimiersättningen från två basbelopp, som i regeringens förslag, till fyra basbelopp. Sammanfattningsvis tycker vi från utskottsmajoriteten att detta är ett väl avvägt förslag som ligger i linje med lokalhyresgästkommitténs förslag och med den demokrati vi har i Sverige, genom att regeringen har lyssnat, utskottet har lyssnat på motionärer och vi har fått ett bra förslag. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag blir litet bekymrad när Lennart Nilsson uttrycker sig som han gör och framför denna uppfattning. Det måste han rimligen göra mot bättre vetande.

Jag tycker att det är litet ohederligt av Lennart Nilsson att uttrycka sig på detta sätt, när han vet bättre. Han vet att skillnaderna mellan det förslag lokalhyreskommittén har lagt fram och regeringens förslag är betydande på en rad olika punkter. Jag skall inte ta upp tid här nu. Jag skulle mycket väl kunna i detalj ta upp dessa frågor punkt för punkt. Det gäller huvudsakligen sex punkter. Jag skulle kunna bevisa inför kammaren och visa Lennart Nilsson hur det ligger till. Men Lennart Nilsson vet, lika väl som jag vet att han inte är okunnig på detta område, att jag också känner till en hel del av dessa frågor. Därför blir jag bekymrad och en smula upprörd över att Lennart Nilsson försöker förringa denna fråga på det sätt han har gjort. Jag tycker inte att vi borde sysselsätta oss med det i sådana här debatter.
Herr talman! Man kan inte ta så lätt på frågan som Lennart Nilsson gör i detta fall. Det är en självklarhet att Lennart Nilsson med mer eller mindre skickliga debattknep vill ha det dithän att det inte finns några stora skillnader i uppfattning, när han i utskottet varit med om att köra över sig själv och det han sagt i lokalhyreskommittén. Jag vill bara erinra Lennart Nilsson om fyra väsentliga punkter. Som jag sade i mitt inledningsanförande finns på dessa punkter en avgörande skillnad i frågan om huruvida man skall stärka besittningsskyddet för hyresgästerna eller inte. Det gäller bedömningen av skäligheten i hyreskravet och på vilka grunder man bedömer detta. Där föreligger betydande skillnader mellan lokalhyreskommitténs förslag och regeringens förslag. Detsamma gäller hyresvärdens uppsägning, medlingsförfarandet och inte minst ersättningsreglerna. På fyra väsentliga punkter finns en klar skillnad i förslagen när det gäller att stärka besittningsskyddet för lokalhyresgästerna, Lennart Nilsson. Lennart Nilsson säger att demokratin har fungerat. Han säger: Vi har lyssnat. Det är riktigt. Det är bra att demokratin någon gång har fungerat. Men detta är inte vilken fråga som helst. Vem är det Lennart Nilsson har lyssnat på? Detta är inget lätt problem att lösa, eftersom det naturligtvis finns ett partsförhållande mellan de stora fastighetsägarna och de små lokalhyresgästerna. Det är bara att konstatera vem Lennart Nilsson nu i andra skedet av hanteringen av denna fråga har lyssnat på. Det är detta debatten gäller, Lennart Nilsson. Vi behöver inte ge oss in på några teknikaliteter. Det står fullständigt klart genom utskottsbehandlingen att småföretagen, de små lokalhyresgästernas organisationer, har accepterat lokalhyreskommitténs förslag och tyckt det vara en rimlig bedömning. Fastighetsägarna har dömt ut förslaget. Här har man lyssnat och tagit ställning. Jag konstaterar än en gång att Lennart Nilsson och socialdemokraterna har vänt de små ryggen.